Fru talman! Jag begär väl inte att kristdemokrater eller andra skall ställa upp in blanko. Det finns ju en förslagsutredning och förslagen kommer, och då får man naturligtvis diskutera det. Vad jag pekar på är att i det sällskap som majoriteten befinner sig beträffande kommundelningar, befinner sig också Moderata samlingspartiet, som vill kasta hela det inomkommunala skatteujämningssystemet över bord. Det är ju där som den stora faran i solidaritetsresonemanget uppstår. Jag vet vidare att kd tycker att subsidiaritetsprincipen är väldigt viktig. Man skall dock komma ihåg att denna egentligen inte är en decentraliseringsprincip. Subsidiaritetsprincipen går ut på att man skall fatta beslut där det är bäst att de fattas ur effektivitetssynpunkt osv. Det är alltså inte fråga om ett decentraliseringsresonemang. Är det bäst att fatta besluten i Stockholm, skall man också göra det, men om det är bäst att de fattas i Bryssel, skall man i stället göra det. Jag vill gärna säga att det är detta som är innebörden i den principen. Ingvar Svensson en mera passiv hållning. I betänkandet står det dock: "En möjlighet - är - att dela upp större kommuner i mindre." Jag trodde att man menade allvar med detta, men så var det tydligen inte riktigt. Det var kanske bara ett sätt att samla ihop en majoritet - om än ganska bräcklig - för detta delande. Jag hoppas fortfarande att Per Lager kommer att uppmana sig själv och sina kolleger att inte av solidaritetsskäl rösta för majoriteten beträffande kommundelningarna. Jag tycker att det stämmer bättre med Miljöpartiets i andra sammanhang deklarerade ståndpunkter.

Fru talman! Jag tror att det här handlar mer om tillit till människor och till folkliga initiativ än om misstänkliggörande av försök att bilda nya kommuner. Man måste visa stor tillit till människornas vilja och engagemang. Det som vi syftar till med majoritetstexten är att underlätta proceduren, inte att kommuner nödvändigtvis skall delas. Det handlar om vilket intresse som finns och vilka folkinitiativ som tas ute i kommunerna. Jag gav ett exempel, Uddevalla kommun, som visar att det inte fungerar bra som det är nu. Ljungskile ville där bryta sig ut, men Kammarkollegiet ville inte ge möjlighet till en närmare utredning, trots att underlaget var väldigt bra och kommunfullmäktige hade sagt ja. Där har vi ett problem. Denna procedur måste underlättas. Det handlar alltså inte om enskilda fall, t.ex. Göteborg som nämndes av Göran Magnusson. Han ville ställa mig mot Claes Roxbergh där nere. Där har man haft folkomröstning och tagit ett beslut. Meningen är att man på alla ställen skall kunna fatta beslut om ifall det skall göras en delning eller inte. Vad vi är ute efter är att underlätta proceduren. Storleken är ofta en anledning till att man vill dela en kommun. Framför allt gäller det för tidigare små kommuner som har slagits ihop men som inte har funnit sig så bra till rätta med detta. När det sedan gäller "den blå tråden" eller moderaternas syn på skatteutjämningen vill jag säga att jag givetvis inte delar denna. Det skapas på det sättet inte någon familj när det gäller skatteutjämning.
Fru talman! Det som jag ville peka på med "den blå tråden" är den systematik som Moderata samlingspartiet har i dessa frågor. Slutresultatet kommer ju, om det inte finns en annan majoritet i denna kammare, att bli att de bäst ställda kommunerna får åka i gräddfil. Jag har svårt att förstå varför Miljöpartiet skall underlätta en utveckling av det slaget. Det är precis den frågan som jag tycker att Miljöpartiet har anledning att fundera över. Man tar sig enklast ut ur det här genom att avstå från att stödja kommundelningsmajoriteten i betänkandet. När det sedan gäller folkliga initiativ vill jag säga att sådana skall tas med väldigt stor respekt. Men jag skulle gärna vilja ställa en fråga till Per Lager. Om jag minns rätt var det majoritet för delning i alla de tre församlingarna i Göteborgs kommun. Tycker Per Lager att de ändå inte skall delas utan att det är uppfattningen i kommunen i dess helhet som skall gälla?
Fru talman! För att svara på den senaste frågan från Göran Magnusson vill jag säga att jag inte som Centerpartiet anser att det enbart är den kommundel som vill bryta sig ut som skall ha avgörandet. Det kan också vara så att det i den del som utbrytningen skall ske från finns ett intresse av att kommunen skall fortleva oförändrad. Göran Magnusson! Det finns ingen naturlag som säger hur stor en kommun skall vara. Tidigare hade vi massor av små kommuner, och nu har vi många väldigt stora kommuner. Det är klart att det någonstans finns anledning att fundera över när en kommun fungerar mest optimalt. Det sker framför allt när människorna känner hemvist i den och upplever att den har en naturlig geografisk avgränsning. Då skall självklart också det folkliga initiativet och vår tillit till människors intressen väga tyngre än misstanken om att man är ute efter att hitta en gräddfil.
Fru talman! Det är inte bara fråga om en misstanke om att hitta en gräddfil. Det räcker med att titta på det i dag utdelade yrkandet från Moderata samlingspartiet och att koppla samman det med detta partis stora intresse av att grundlagsskydda beskattningsrätten och att dela kommunerna. Jag tycker att det är alldeles uppenbart för alla vilket syfte Moderata samlingspartiet här har. Per Lager och Miljöpartiet väljer naturligtvis alldeles fritt var de vill stå i förhållande till dessa förändringar, men syftet är alldeles uppenbart. Jag har även svårt att förstå varför Centerpartiet vill driva på en utveckling som riskerar att skapa gräddfilskommuner. I de kommuner där Centerpartiet är i majoritet är man inte precis nedlusad med skatteunderlag. Snarare behöver man det solidariska stödet från den inomkommunala skatteutjämningen.
Fru talman! Jag måste erkänna att jag inte alls förstår Göran Magnusson när han försöker se ett samband mellan det av mig i dag framställda yrkandet i skattefrågan och det förhållandet att vi vill underlätta delning av kommuner. Vi moderater har ingenting emot att bidrag skall ges till kommuner som har en otillräcklig skattekraft i förhållande till sina uppgifter, men detta är självfallet en uppgift som skall åvila staten. Det är fullt möjligt att uppnå samma utjämning med en annan teknik än den som nu används. Staten kan t.ex. ta ut en s.k. neutraliseringsavgift, som fördelas till kommuner med låg skattekraft och höga strukturkostnader. Samtidigt skulle vi kunna ha kvar incitamenten för kommunerna att öka den egna skattekraften och slippa pomperipossaeffekter. Det enda vi moderater sätter oss emot är det system som nu gäller, eftersom det kränker den kommunala beskattningsrättens princip. Det är självklart att vi skall ha bärkraftiga kommuner, men frågan handlar också om vilken verksamhet en kommun skall ägna sig åt. Om man har den uppfattningen att en kommun skall ägna sig åt en mycket omfattande näringsverksamhet, som Socialdemokraterna brukar tycka, innefattande inte bara kommunala bostadsbolag utan även t.ex. budbilstransporter, sekreterarservice, gymverksamhet och blomsterförsäljning som vissa kommuner driver, blir det självfallet fråga om väldigt stora kommunala ekonomiska engagemang med större krav på bärkraft. Skall man med andra ord låta kommunerna bedriva alla möjliga former av verksamhet, som för övrigt inte ens rimmar med varken grundlag eller kommunallag, blir kommunerna ekonomiska mastodonter. Då är det självklart att det inte heller är lika lätt att dela kommunerna till en sådan storlek att medborgarnas inflytande kommer att öka.
Fru talman! Skall jag förstå Jerry Martinger så att skatteutjämningsproblematiken är just den inomkommunala skatteutjämningen, som Moderata samlingspartiet nu vänder sig mot? Det är alltså inte den fråga som handlar om att dra in de pengar som skatteunderlaget ger till de välsituerade kommunerna och fördela ut dem via statskassan? Jag har uppfattat Moderaterna på ett något annorlunda sätt, men det är bra om Moderata samlingspartiet numera har den uppfattningen att det är korrekt och rättvist med Robin Hood-skatt. Det är ju det som det handlar om, om man vill uttrycka det i de termerna. Får jag sedan säga om den omfattande näringsverksamheten att vare sig Socialdemokraterna som parti betraktat eller jag för egen del har den uppfattningen att kommunerna skall driva omfattande näringsverksamhet. Jag kan gärna säga att jag för min del anser att det finns en och annan avart i det här sammanhanget. Men det har knappast med den kommunala ekonomin att göra, och inte med de här frågorna, utan det är mera skönhetsfläckar i marginalen. Skall man tala om kommunala bolag och kommunal näringsverksamhet och koppla det till de ekonomiska förutsättningarna, är det just bostadsbolagen, som Jerry Martinger gjorde undantag för och ansåg att kommunerna kunde ha. Får jag ställa en fråga till Jerry Martinger. Han hade ett långt och engagerat inlägg om sambandet mellan rikspolitiken och kommunalpolitiken, de stora uppgifter som kommunerna har. Han talade mycket engagerat om att detta hängde ihop på ett bra sätt. Jag saknade konklusionen från Jerry Martinger på den punkten: Tycker Jerry Martinger också att man skall ha en samlad valdag? Det är ju de här argumenten som är argument för den samlade valdagen.
Fru talman!

Det har ju funnits en utjämning i Sverige i flera decennier. Men det är en uppgift som skall åvila staten. Det är inte meningen att de kommunala medlen skall valsa runt från den ena kommunen till den andra. Då kränker man både grundlag och andra lagar. Göran Magnusson hade också en fråga om gemensam valdag. Jag ser inget direkt samband mellan den frågan och de frågor vi nu behandlar.
Fru talman! Vi får tillfälle att återkomma till en diskussion om den gemensamma valdagen. Innan dess skall jag läsa Jerry Martingers inlägg, där det fanns mycket bra argument för den gemensamma valdagen. Det var det jag försökte få Jerry Martinger att bekräfta, men det var tydligen inte möjligt. "Den blå tråden" finns naturligtvis, även om Jerry Martinger nu försöker trassla sig ur den genom att tala om att det har förekommit skatteutjämning i decennier i det här landet. Jo, även jag har en ganska lång kommunalpolitisk erfarenhet och vet att det har förekommit. Men det var just ett utjämningssystem där de kommuner som låg över medelskattekraften inte berördes, och man försökte lyfta de sämst ställda. Det som har präglat 90-talets utjämningssystem är ju att man använder hela den kommunala skatteintäkten i landet och fördelar den på ett korrekt, solidariskt och rättvist sätt över landet. Det är det som Moderata samlingspartiet, oberoende av system, har protesterat mot. Jag förstår Jerry Martingers undanglidande resonemang här på det sättet att han menar att de kommuner som har det bra ställt skall ställas utanför skatteutjämningssystemet och inte delta i detta, och resten av befolkningen får utjämna det här med sina egna resurser. Det är så som Moderata samlingspartiet vill ha det. Mot den bakgrunden tycker jag att det finns mycket goda skäl för de partier som vill se solidariskt på den kommunala verksamheten att undvika att stödja den delningsmajoritet som nu finns, därför att syftet från Moderata samlingspartiets sida är att slå hål på solidariteten.
Fru talman! Det är ganska intressant att lyssna på Göran Magnussons engagerade anslag. Det är trots allt inte lika öppet som demokratiministerns anslag, att man just är mycket ödmjuk inför medborgarinitiativ och det engagemang som finns runtom i landet. Det är beklagligt att Göran Magnusson är så misstänksam mot människors initiativ och engagemang och mot de orsaker som ligger bakom detta. Det finns trots allt en möjlighet för Göran Magnusson att följa en grön tråd i stället. Den gröna tråden är, vilket jag hoppas att Göran Magnusson har förstått, Centerns decentraliseringslinje, som bygger på medborgarinitiativ, på att majoriteten i en kommundel skall kunna avgöra och på att vi har ett solidariskt skatteutjämningssystem som fungerar i det här landet. Då har vi en helhetssyn på decentralisering och lokalt engagemang.
Fru talman! Jag har utomordentligt stor respekt för den kommunala demokratin. Jag sade inledningsvis att det finns anledning att närma sig de här frågorna med stor ödmjukhet och stor respekt, och även det som kallas folkinitiativ och olika meningsyttringar. Jag försökte leva väldigt mycket efter det när jag var aktiv kommunalpolitiker. Det är klart att det alltid uppstår spänningar och diskussioner. Men det jag vill peka på är att beslut om folkomröstningar eller kommunal motionsrätt är regelförändringar som jag inte tror i grunden löser problemen, därför att det i grunden handlar om människornas - invånarnas - förtroende för politiken och för politikerna. Politikerna och de politiska partierna har ett jätteansvar för att bringa en bättre tingens ordning till stånd. Jag tror att det finns mycket att göra när det gäller kommunal organisation och annat. Åsa Torstensson sade tidigare att vi har en gammal organisation som är byggd på hierarkiska mönster. Det är ändå så att vi har en kommunallag från 1990. Jag tror egentligen inte att det är kommunallagen som lägger hinder i vägen för att söka olika alternativ och olika möjligheter till kontakt med medborgare. Det är slentrian, brist på fantasi och lite annat som spelar roll i dessa sammanhang. Möjligheterna finns att skapa en god medborgarkontakt. Det gäller faktiskt också att ta dem till vara i olika sammanhang. Jag må vara en aning kritisk både mot mig själv och mot det parti jag representerar, men jag tror att detta är väldigt viktigt i det arbete vi har framför oss när det gäller att återskapa förtroendet för politiken och för politikerna.
Fru talman! Vi är helt överens om att detta inte är det enda redskap som skall förändras, Göran Magnusson. Mycket riktigt har vi en modern kommunallag, men vi har en struktur och en kultur som är mycket gammaldags. Det var det jag betonade. Den starka tröghet som finns där förändrar man inte i en hast. Det är den som många upplever, precis som jag själv betonade. Vi har en möjlighet via kommunallagen att möta medborgarinitiativ på ett sätt, men det skall inte förhindra oss att öppna och ge möjligheter på alla plan. Det är bristen i dag: vi tar inte tag i helheten och låter inte demokratiidéerna flöda. Gör vi det får vi, tror jag, möjlighet att på ett kraftfullt sätt stärka den enskilda invånarens engagemang och intresse för att gå in i samhällsarbetet via politiska partier.
Fru talman! Jag vill peka på att en hel del av reservationerna i detta betänkande inte bygger på någon annan uppfattning i sak, utan de bygger på att man vill tillkännage regeringen någon liten sak och också visa att det bör läggas fram förslag på dessa områden. Majoriteten har ofta den ståndpunkten att det pågår ett beredningsarbete och att det finns utredningar. Där föreligger inga stora skillnader. Vi har inte sagt att man inte skall ha kommunal motionsrätt, exempelvis. Det är inte den attityden som jag har gjort mig till tolk för i detta sammanhang. Jag vill sedan ta upp trögheten eller förändringsarbetet. Jag tror att det finns en fara i att man får en diskussion om införandet av den kommunala motionsrätten som ett slags Columbi ägg - som lösningen på dessa problem. Jag tror att det i många sammanhang handlar om ett förhållningssätt och om attitydpåverkande insatser och diskussioner med och bland oss som är politiker. Jag vill betona just den biten därför att jag tror att det finns en risk för att vi annars tror att vi i vanlig ordning kan lösa problemen genom en organisatorisk förändring eller en regelförändring. Det handlar ytterst om människornas engagemang och förmåga. Jag nystar gärna på en grön tråd i olika sammanhang, Åsa Torstensson, men jag tycker att det är knutar på den gröna tråden som är besvärande i dag. Det gäller bl.a. detta att en del av en kommun genom ett uttalande från en majoritet kan säga att den inte vill vara med resten av kommunen. Jag tycker att det är ett oacceptabelt förhållningssätt. Hela kommunen måste få uttala sig om hur det skall vara. Men Åsa Torstensson och Centerpartiet vill att det skall vara på ett annat sätt. Om några stycken bestämmer sig för att inte vara med resten skall de ha rätt att öppna en egen kommun. Jag tycker inte att det är en bra attityd.

Fru talman! Skall man kunna ta patent på liv? Ännu på 1970-talet var svaret på den frågan ett självklart nej, men i och med genteknikens framväxt och utveckling under 1980-talet började man diskutera att kunna ta patent på levande organismer. I USA patenterades först bakterier, sedan växter och slutligen också djur. Varken i USA eller Japan har man några uttryckliga hinder mot livspatent i sin lagstiftning. Vänsterpartiet menar att regeringen måste verka på det internationella planet för ett förbud mot patent på olika livsformer. EU-kommissionen har jobbat i tio års tid med att få igenom ett direktiv med krav på harmonisering av medlemsländernas patentlagstiftning. Syftet var bl.a. att åstadkomma ett politiskt beslut om livspatent. EU kommissionens argument var också att främst stötta bioteknikindustrin. Kommissionen hävdade att genteknikforskningen är både dyr och riskabel och att den därför inte kan bedrivas utan patentskydd. Förslaget mötte ett mycket hårt och oväntat motstånd från såväl enskilda medlemsländer som olika organisationer. När EU-parlamentet behandlade direktivet lade man fram ett otal olika ändringsförslag.

Fru talman! Lagutskottets betänkande nr 14 behandlar ett antal motioner från den allmänna motionstiden som rör frågor om förenklad patent och växtförädlarrätt. Den socialdemokratiska regeringen har ju sedan några år börjat tala ganska väl om småföretagen och deras betydelse för vårt land. Den samlade borgerligheten tycker dock att det har blivit ganska mycket prat under de här åren och mindre av konkreta resultat. Efter stora påtryckningar tillsattes den s.k. småföretagsdelegationen av regeringen; det var bra. Den har också avgett sitt betänkande med 71 konkreta förslag. Några av dem har man möjligen tagit ad notam i det nya superdepartementet, Näringsdepartementet, strax före jul. Men de flesta av dem återstår ännu att realisera. Ett gott näringsklimat kännetecknas bl.a. av goda villkor för uppfinnare och innovatörer och möjligheter att kommersialisera uppfinningar och innovationer och att också småföretag skall få lättare att tillgodogöra sig resultaten av forskning och utveckling. I det här motionsbetänkandet hänvisar majoriteten till olika pågående beredningar av patentfrågorna. Folkpartiet har däremot i en gemensam reservation, nr 1 - som jag för övrigt, fru talman, ber att få yrka bifall till - velat markera att det här ärendet med förenklade patent brådskar mer än vad regeringen och dess samarbetspartier tycks ana eller vilja inse. Vi har från vårt håll länge påtalat behovet av ett mer förenklat patentförfarande, och Centern, Folkpartiet och kd har faktiskt också gjort det under en följd av år. EG-kommissionen gav i juni 1997 ut en grönbok om patentsystemet i Europa. I den tar kommissionen bl.a. upp frågan om vilka avgifter som i första hand skall kunna sänkas och frågan om det är möjligt att efter amerikansk förebild införa förmånligare avgifter för små och medelstora företag. Vi tycker att det är en ordning som är värd att överväga också i vårt land. EG-kommissionen har uttalat att det finns ett behov av ett gemenskapspatent, ett patent som är billigt både jämfört med ett amerikanskt patent och i förhållande till ett europeiskt patent. Kommissionen har dragit slutsatsen att det är nödvändigt att införa en särskild status för patentskydd inom EU och att det skall ske genom enklare förfaranden och lägre kostnader. Kommissionen menar att man bör främja innovationsverksamheten över huvud taget och stödja det arbete som nationella patentverk utför. De svenska avgifterna för patentansökning bygger på låga initialkostnader och progressiva årsavgifter. Tanken är att den som upprätthåller sitt patent även har framgång med sin uppfinning och då kan betala årsavgifter i en stigande skala, dvs. högre avgift ju längre tiden förflyter. Man räknar med att den totala kostnaden för ett patent med patentskydd uppgår till ca 50 000 kr. Om man dessutom önskar ett patentskydd under tio år tillkommer årsavgifter på drygt 10 000 kr. Om man vill ha ett patentskydd som omfattar åtta länder är man uppe i en kostnad på omkring 200 000 kr vartill sedan kommer kostnader för årsavgifter. Det här är stora kostnader. De hänför sig främst till ombuds och översättningskostnader. Patent och registreringsverket väckte 1996 i en skrivelse ett förslag om förenkling och förbilligande av handläggningsförfarandet. Det är meningen att detta skall resultera i en departementspromemoria så småningom. Men det här tar tid, fru talman, och tid är pengar. Det handlar om väntan för många företag. EG-kommissionen lade dessutom i januari 1998 fram ett förslag till direktiv om tillnärmning av de rättsliga ordningarna för bruksmodellskydd för uppfinningar. Sverige, Luxemburg och Storbritannien saknar i dag den här typen av bruksmodellskydd. Vi reservanter menar att man inom regeringen allvarligt bör överväga att införa ett sådant. Tanken bakom detta är att det skall vara en snabb och enkel registrering, lägre skyddsvillkor, en låg kostnad och möjlighet till ett preliminärt skydd i avvaktan på att ett patent senare kan meddelas. Den genomsnittliga tiden för meddelande av bruksmodellskydd i de länder som har sådant är sex månader, medan det för ett patenträttsligt förfarande brukar åtgå mellan två och fyra år. Det är en väsentlig skillnad. Villkoren för att erhålla ett bruksmodellskydd skall vara mindre strikta och lättare att uppfylla än när det gäller patent, vilket gör det möjligt att även skydda uppfinningar som endast innebär smärre tekniska framsteg. Man slipper alltså den tunga tidsödande prövningen av teknik, verkshöjd och framför allt, som det heter i det här sammanhanget, förprövning av nyhet och uppfinningshöjd. Skyddstiden skall omfatta sex år från ansökningsdagen, med möjlighet till förlängning i två perioder om vardera två år, dvs. maximalt tio år. Fru talman! Jag återkommer till Småföretagsdelegationen. Den har alltså själv lagt fram ett förslag om att man skall nedbringa kostnaderna och att det skall bli lättare att ansöka om och upprätthålla patent. Dessutom har Småföretagsdelegationen föreslagit att Riksrevisionsverket skall få i uppdrag att granska handläggningstiderna hos Patent och registreringsverket och se över kostnaderna för att upprätthålla och erhålla patent. Vi reservanter ansluter oss till att Riksrevisionsverket ges denna uppgift. Vidare säger Småföretagsdelegationen att man bör överväga att införa ett särskilt bruksmodellsskydd också i Sverige, såsom jag tidigare redogjort för. Vi reservanter delar uppfattningen att man bör göra det. Men det bör göras med större skyndsamhet än den som regeringen nu ådagalägger. Fru talman! Mot denna bakgrund ber jag att än en gång få yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Först instämmer jag i de bifallsyrkanden till reservationerna 1 och 2 som har lagts fram tidigare. I det här betänkandet behandlas ett antal motioner. I flera av dessa påpekas det starka behovet av att skapa enklare regler och villkor för uppfinnare, att skyndsamt se över kostnaderna för att erhålla och upprätthålla patent, att se till att handläggningstider för patent påskyndas samt att det införs enklare skydd, bruksmodellsskydd, för produkter som har kort livslängd som produkt. En rejäl och varaktig tillväxt i vårt land är, som vi kristdemokrater ser det, oerhört beroende av att innovatörer, presumtiva nyföretagare, småföretagare och andra som vill utveckla gamla och nya verksamheter får ordentligt med luft under vingarna. Detta har påtalats i många sammanhang. Det innebär att de på många olika områden som berör just tillverkning och företagande bör stöttas av så enkla, så obyråkratiska och så lite kostnadskrävande regler som möjligt. För många innovatörer kan stegen från idé till produkt och tillverkning te sig både långa och svåra, för många i det närmaste oöverstigliga. Detta gäller bl.a. den del av utvecklingsfasen som handlar om patent. Det är angeläget att inte i onödan hämma nyföretagande och småföretagarutveckling i landet, och därmed inte heller hämma tillkomsten av de nya jobb som vi så väl behöver och som är så viktiga för tillväxten. I stället är det viktigt att ge så goda förutsättningar som möjligt att skapa nya jobb. Detta gäller ett antal delområden för näringsverksamhet. Patentproblematiken är ett viktigt sådant delområde som inte får eftersättas. Det är därför mycket angeläget att frågorna om förenklade, snabbare och mindre kostsamma patent och om skydd för s.k. bruksmodeller skyndsamt behandlas på ett positivt sätt av regeringen. Jag går nu över till att tala om frågor som rör patent på liv. De tekniska framstegen och uppfinningarna har under tidernas gång till mycket stora delar gagnat mänskligheten. I takt med utvecklingen ställs mänskligheten dock ständigt inför nya etiska utmaningar som måste hanteras på bästa möjliga sätt. Europaparlamentet har röstat för ett förslag från kommissionen till nytt patentdirektiv för skydd av tekniska uppfinningar. Bl.a. skall det bli möjligt att ta patent på gener, växter och djur samt vävnad och kroppsdelar från människor så länge de är "isolerade från den mänskliga kroppen". De enda levande organismer som utesluts från patent i direktivet är hela människor och människoembryon. Fru talman! Vi kristdemokrater anser att det skall vara omöjligt att ta patent på liv och på gener hos människor, djur eller växter. Vi menar att de upptäckter av livsmekanismer och gener som vi människor gör genom forskningsinsatser inte är att betrakta som uppfinningar utan som människans kartläggning av hur naturen ser ut och fungerar. När det gäller vanliga patent på t.ex. tekniska uppfinningar talas det om att det måste finnas en viss uppfinningshöjd. Om man får patent eller ej är sedan avhängigt bl.a. av denna uppfinningshöjd. Appliceras denna princip på biologiskt forskande om liv, gener och liknande har jag svårt att förstå att det vid upptäckter av gener och andra livsmekanismer går att hävda att det finns uppfinningshöjd i detta. Det är i stället fråga om rena forskningsupptäckter. Däremot kan det givetvis finnas uppfinningshöjd i utveckling av metoder och utrustning för att göra upptäckter av t.ex. geners funktion, men det är en helt annan sak. Fru talman! Vi kristdemokrater menar att patent på liv är en komplicerad fråga men att den etiska aspekten måste vara vägledande för hur vi hanterar denna fråga. Som redan tidigare framgått av mitt anförande handlar det inte om att vi är teknikfientliga eller emot forskning och nya upptäckter, men vi anser att teknik och etik måste gå hand i hand. Detta betyder givetvis att det är angeläget att företag lägger ned energi på att patentera metoder för att ta fram läkemedel och metoder för att framställa dem med hjälp av t.ex. genmodifierade bakterier. Men själva patentbegreppet får inte vridas ur led. Det måste hålla sig till uppfinningar och inte upptäckter. Det beslut om möjlighet till patent på liv som Europaparlamentet antagit måste därför enligt vår mening rivas upp. Jag yrkar således bifall till reservationerna 1 och

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 till betänkandet LU14. Först skall jag prata om de små företagen. Dessa spelar en väldigt viktig roll för tillskapandet av nya arbetstillfällen, som i sin tur leder till ökad tillväxt i landet. Det är i de mindre företagen som många av framtidens affärsidéer skapas; det är de allra flesta medvetna om i dag. Men skall vi lyckas få fler företagare att omsätta sina idéer måste det till förenklade regler för innovatörer och småföretagare. Vi måste ge fler stimulanser för att fler skall vilja och våga omsätta sina företagsidéer. Dagens regler för småföretagare är krångliga, och handläggningstiderna för patentansökningar är för långa. Dessutom är kostnaderna så höga att de kan ruinera en småföretagare vid starten. Allt detta hämmar viljan att utveckla olika produkter. Krånglet leder i sin tur till att många innovatörer säljer sina företagsidéer till utländska företag som sedan omsätter idéerna utanför landets gränser. Patent och registreringsverket har i en skrivelse till regeringen 1996 väckt förslag om vissa ändringar i patentlagen. Så har även Småföretagsdelegationen gjort. Men ännu har regeringen inte kommit till skott. Fortfarande väntar riksdagen på konkreta förslag. Enligt EG-kommissionen är det angeläget att införa någon form av enklare förfarande för patentskydd samt att inrikta sig på att sänka kostnaderna. Det överensstämmer helt med Centerpartiets åsikt. Vi har i en motion föreslagit att ett särskilt bruksmönsterskydd bör införas i lagstiftningen. Skälet är att många företagare är mer betjänta av ett enklare skydd för sina idéer än de mer omfattande och komplicerade formerna. Denna typ av enklare skydd för bruksmönster finns redan i dag i många länder. Av EU:s länder är Sverige ett av tre som saknar detta system. En differentiering av de olika patentkostnaderna måste också övervägas i samband med att nödvändiga förenklingar görs. För de små företagen är det livsviktigt att snabbt kunna omsätta idén i praktiken och snabbt få ett ekonomiskt återflöde. Det får inte ta lång tid. De små företagen har inte samma möjligheter som de stora att klara ekonomiska kostnader under viloperioder. Vi skall också se det som en samhällsvinst om fler företag startas, drivs och utvecklas. När det gäller biotekniken har det sedan några år tillbaka pågått ett arbete inom EU med att utforma ett rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar. Bakgrunden är att EU anser att uppfinningar som avser växter eller djur i princip skall vara patentbara. Vi i Centerpartiet ifrågasätter rätten att patentera och äga liv. Gen och biotekniken reser också många svåra etiska frågor. Vad kan människan tillåta sig gentemot sig själv och andra levande varelser? Vi i Centerpartiet anser att regeringen inom EU, Världshandelsorganisationen och Europeiska patentorganisationen aktivt bör arbeta för att motverka patent på liv. I en motion angående växtförädlarrätt har vi påpekat att lagen bör förtydligas. Den svenska lagstiftningen lämnar denna fråga, förhållandet sortägarerensare, mer eller mindre öppen med hänvisning till vad EG-domstolen kan komma att tycka. Det tycker inte vi är bra. Vi har i stället föreslagit att EG-reglerna bör tolkas så att de inte ger sortägare utrymme att begära ersättning av legorensare för det utsäde som ryms inom jordbruksundantaget. Den nu reviderade växtförädlarrättslagen innebär i vissa avseenden en förstärkning av ensamrätten till nya växtsorter. Vi anser att det enda rimliga är att sortinnehavaren inte skall ha rätt till ersättning av legorensare för det utsäde som omfattas av jordbruksundantaget. Än en gång vill jag yrka bifall till de tre reservationerna i ärendet.

Fru talman! Inledningsvis yrkar jag avslag på samtliga till detta betänkande avgivna reservationer och bifall till hemställan i dess helhet i lagutskottets betänkande nr 14. I betänkandet tas ett antal motioner inom det immaterialrättsliga området upp. Motionerna rör patentsökningsförfarandet, patent på liv och livsformer samt skydd för s.k. bruksmodeller. Slutligen tas en allmänt hållen motion rörande skydd av immateriella rättigheter upp i betänkandet. Till en början kan konstateras att samtliga motioner pekar på viktiga förhållanden att beakta i lagstiftningen beträffande de immateriella rättigheterna. De motioner som berör patentsökningsförfarandet vill framför allt underlätta möjligheterna genom lägre avgifter och förenklade handläggningsrutiner. Vad gäller de avgifter som den patentsökande har att erlägga bygger detta på ett system som, vilket Henrik S Järrel mycket riktigt påpekade, har lägre avgifter vid inledningen av rättighetsperioden och högre under den senare delen av patentets livslängd. Orsaken härtill är självfallet att hänsyn tas till de initialt höga forsknings och utvecklingskostnader vilka är förknippade med uppfinningen. Möjligheterna till lönsamhet ökar ju med patentets livslängd. I betänkandet uppskattas, som mycket riktigt tidigare påpekats, den totala patentkostnaden till 50 000 kr, med en tillkommande årsavgift om 10 000 kr. Av dessa avgifter torde endast en mindre del utgöra kostnader för själva ansökan. Enligt betänkandet tar myndigheten en ansökningsavgift om 3 800 kr samt en tillkommande tryckningsavgift om 900 kr. En totalt övervägande del av kostnaden går till ombudsarvoden och översättningskostnader, vilka för det mesta tas ut av enskilda företag i patentbranschen. Därvid kan den slutsatsen dras att vi via politiska beslut i den svenska riksdagen endast kan påverka en mycket liten del av patentets totala kostnad. Självfallet skall ansökningsavgifter inte vara högre än att det skall vara möjligt att söka patent utan alltför stora ekonomiska insatser. Dock torde inte myndighetens nuvarande avgifter vara av avgörande art för den patentsökandes ekonomiska förmåga att bära patentkostnaden. Trots detta har denna fråga tagits upp i en skrivelse från Patent och registreringsverket till den svenska regeringen. Från Justitiedepartementet kan förväntas en departementspromemoria i ärendet under detta år. Även på EU-nivå är frågan aktuell. Såväl det handläggningsmässiga förfarandet som avgiftsnivåerna har varit föremål för behandling för patent inom den europeiska gemenskapen. Sammanfattningsvis kan i denna del konstateras att arbete pågår med de viktiga frågeställningar som motionärerna tar upp, och vi har därför anledning att återkomma i dessa diskussioner i samband med en kommande proposition. Detsamma kan sägas vad gäller de motionsyrkanden som berör s.k. bruksmodellsskydd. Fru talman! Jag går nu vidare för att kommentera de motioner som berör patenträtt på biotekniska uppfinningar. Först och främst kan sägas att den patentlagstiftning som finns möjliggör även patent på denna typ av uppfinningar. De motioner som inlämnats i denna del kan beskrivas på det sättet att man vill inskränka möjligheterna till patent på liv eller livsformer utöver det som anges i lagstiftningen. Ett par motioner uttalar därutöver att Sverige i internationella organ skall verka för ett förbud mot patent på biotekniska uppfinningar. Jag vill påminna om att det i den svenska lagstiftningen finns begränsningar för vad som är patenteringsbart. Som motionärerna säkert vet kan patent ej meddelas för uppfinningar vilka strider mot goda seder och allmän ordning. Patent kan ej heller erhållas för djurraser eller växtsorter. Detta gäller också framställning av växter och djur, vilket väsentligen sker genom ett biologiskt förfaringssätt. Utgångspunkten i ett EU-direktiv pekar i likhet med den svenska lagstiftningen mot begränsningar i rätten att erhålla patent på det biotekniska området. Enligt direktivet kan enbart uppfinningar vilka grundar sig på en isolerad beståndsdel av människokroppen eller en del som på annat sätt framställs genom ett tekniskt förfaringssätt bli patenterade. Fru talman! Jag vill sammanfatta den socialdemokratiska gruppens motiv till avslag på reservationen enligt följande: Den svenska patentlagstiftningen ligger väl i linje med det EU-direktiv som utfärdats inom det biotekniska området. Att verka för ett förbud mot biotekniska uppfinningar på det sätt som vissa av motionerna framställer det skulle på ett allvarligt sätt äventyra forsknings och utvecklingsframsteg inom ett område där just dessa framsteg varit en av de mest tongivande för människan de senaste årtiondena. Dessa framsteg kan t.o.m. sägas vara av väsentlig betydelse för den ekonomiska tillväxten och möjligheterna till sysselsättning de kommande årtiondena. Det ger också en unik möjlighet till medicinska framsteg för mänskligheten. Det skall dock kraftfullt understrykas att det biotekniska området också är omgärdat av svåra etiska och moraliska frågeställningar. Lagutskottet har också pekat på detta i sitt betänkande och anför också behovet av en ökad tydlighet vad avser de etiska och moraliska gränserna när det gäller att kunna patentera biotekniska uppfinningar. Denna diskussion kan med fördel föras i samband med diskussionerna om införlivande av nämnda EU-direktiv i den svenska lagstiftningen. Jag vill också peka på att regeringen 1997 tagit ett initiativ i denna fråga genom tillsättandet av en parlamentarisk kommitté, vilken skall analysera den moderna bioteknikens möjligheter och risker. Detta uppdrag skall slutredovisas senast den 1 juni år 2000. Fru talman! Jag övergår nu till att kommentera den motion som Agne Hansson och Viviann Gerdin väckt rörande tillämpningen av det s.k. jordbruksundantaget i den relativt nystiftade lagen om växtförädlarrätt, vilken varit i kraft sedan den 1 juli 1997. Motionärerna pekar på att den som utför s.k. rensning eller betning av säd omfattas av undantag från sortägarens ensamrätt på växtsorten. Lagutskottet har i sitt betänkande i anledning av en likartad motion från föregående år uttryckt en viss förståelse för den tolkning som motionärerna gett uttryck för. Från regeringens sida har också uttalats att det finns anledning till viss kritik av EU-rätten i detta avseende. Behovet av en gemensam utformning av lagstiftningen på detta område inom EU fick dock fälla utslaget att inte profilera den nya lagen så tydligt som motionärerna skulle önskat. Det skall i detta sammanhang pekas på de risker för konflikter med gällande EU-rätt som skulle ha kunnat uppkomma om 1997 års lag om växtförädlarrätt hade utformats på det sätt som motionärerna angivit. I avvaktan på vägledande avgöranden inom detta område får vi lita till parternas egen förmåga att avtala om sina mellanhavanden på detta område. Fru talman! Som tidigare påpekats i mitt anförande pågår ett arbete inom Regeringskansliet för att bringa förändringar i den riktning som framgår i flertalet av de motioner som avgetts inom det immaterialrättsliga området. Kanske är ordet tålamod det ord som bäst sammanfattar den hållning vi socialdemokrater vill anlägga i avvaktan på de initiativ som aviserats från regeringens sida. Patenträttsområdet är i stora stycken ett område där stor noggrannhet och eftertänksamhet bör vara adelsmärken då detta ofta är ett resultat av stora och kostsamma forskningsinsatser från enskilda företags och innovatörers sida. Lagstiftningen på patenträttsområdet måste motsvara ett gott skydd och en garanti för den immateriella tillgång som ett patent medför. Det är en självklarhet att patentsystemet skall utformas på ett sådant sätt att det inte innebär alltför stora handläggningsmässiga fördröjanden eller ekonomiska åtaganden för uppfinnaren. Om detta är alla i denna kammare överens. Vi har anledning att se fram emot ytterligare regeringsinitiativ inom detta område, vilka förhoppningsvis tillgodoser flera av motionärernas önskemål. Fru talman! Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört yrkar jag avslutningsvis åter bifall till hemställan i lagutskottets betänkande nummer 14 och avslag på de reservationer som avgivits i detta betänkande.

Fru talman! Jag måste ifrågasätta om Anders Berglöv har läst vår reservation. Anders Berglöv sade att vi är helt emot patent på biotekniska uppfinningar. Han lät antyda att vi är emot forskning och utveckling på detta område - vilket naturligtvis inte stämmer. Jag kan bara tala för Vänsterpartiet. Vi menar att patent på biotekniska uppfinningar inom läkemedelsindustrin naturligtvis har haft en stor betydelse för tillväxt och spjutspetsföretag. Men i reservationen ifrågasätter vi rätten att patentera och äga livsformer. Kan Anders Berglöv möjligtvis se om det är några etiska problem med patent på livsformer?
Fru talman! Jag, och många med mig, delar en oro för den gentekniska utveckling som hittills varit. Det har utskottet skrivit i betänkandet. Detta ställer krav på tydliga etiska gränser. Våra meningsskiljaktigheter ligger i motionärernas tillvägagångssätt. Visst innebär bioteknisk forskning en risk för människan, men den innebär också möjligheter. Det viktiga är att komplettera lagstiftningen så att riskerna minimeras eller t.o.m. raderas ut.

Fru talman! Jag tycker återigen att Anders Berglöv blandar ihop korten. Jag pratar inte om patent på biotekniska uppfinningar i den meningen jag tycker att Anders Berglöv antyder. Jag fick inte svar på om Anders Berglöv tycker att det kan finnas ett etiskt problem med att ha patent på livsformer. Jag vill höra Anders Berglöv utveckla om han tycker att detta är etiskt försvarbart.
Fru talman! Självklart kan det finnas etiska betänkligheter när det gäller patent på livsformer. En berättigad fråga som jag har ställt mig när jag har läst motionen gäller vilka juridiska eller vetenskapliga gränser vi skall sätta när vi talar om patent på liv. Den svenska patentlagstiftningen tillåter patent på biotekniska uppfinningar, men den uppställer också tydliga gränser för vad som är tillåtet. Jag sade i mitt anförande att det finns skäl att förtydliga de etiska gränserna. Men forskningsområdet representerar stora och kostsamma utvecklingsfaser, vilka inte skulle vara möjliga att finna ekonomisk avsättning för om inte patentinstitutet skyddade en uppfinning. Vi har anledning att senare ta ställning till var de moraliska och etiska gränserna skall gå när det gäller patentering av livsformer.
Fru talman! Jag noterade i Anders Berglövs anförande att ett genomgående karaktärsdrag som man bör utrusta sig med när det gäller synen på regeringens handläggande av patenträttsliga frågor är tålamod. Jag tycker mig märka att vi måste ha tålamod på en rad andra områden. Denna regerings attityd är mycket att vänta, se, passa och återkomma efter pågående utredningsarbeten. Jag håller med Anders Berglöv om att man skall vara noggrann och eftertänksam i många frågor som skall handläggas i regerings och riksdagsarbetet. Den immaterialrättsliga lagstiftningen är en besvärlig juridisk materia. Den fordrar noggrannhet. Vi är ense på den punkten. Men detta är inga nya frågor. De har varit uppe till diskussion i flera år. Men ändå har ganska lite hänt när det gäller av regeringen företagna åtgärder. Man får gärna tolka den borgerliga reservationen som ett uttryck för ett bristande tålamod. Det finns gränser för hur länge vi skall vänta på att något händer även på detta område. Vi vill gärna understryka att det är angeläget att frågan inte dras i långbänk.
Fru talman! Vi har alla en önskan att saker inte skall ta längre tid än vad som behövs. Det råder egentligen inte någon oenighet mellan mig och Henrik S Järrel i dessa delar. Vår oenighet bottnar möjligen i olika syn på tidsaspekten. Vi från majoritetens sida har anledning att vänta ytterligare på regeringens förslag i frågan. Till regeringens försvar går det att säga det som Henrik S Järrel mycket riktigt påpekar, nämligen att det är fråga om komplexa sammanhang. Det vore rimligt att visa ett visst tålamod i frågan. Tålmodighet är en dygd.
Fru talman! Visst är tålamod en dygd. Politik är att vilja, sade en gång en socialdemokratisk förgrundsgestalt. Vi skulle vilja se lite mer av vilja och handlingskraft.

Fru talman! Min första fråga berör samma sak som Henrik S Järrel frågade om. Finns det någon prognos för när arbetet med de förenklade patenten kan komma i gång? Det är bråttom att få i gång småföretagarverksamhet, innovationer osv. Den andra frågan gäller patent på liv. Det är främst industrier som har nytta av och är förespråkare för att ta patent på liv. Men det finns en stor skepsis hos forskare, vetenskapsmän, läkare osv. Anders Berglöv talar om etiska regler och gränser. Men det är också fråga om hur det går att sätta dessa gränser. Är det inte lätt att tänja på dem, så att det inte går att få kontroll över dem? Snart har man gått över gränsen, och utvecklingen blir okontrollerbar. Dessutom har konsumenterna börjat opponera sig. Jag har ett tidningsreferat från en konferens om bioteknik. Konferensen är arrangerad av konsumenter. Man säger bl.a. att man vill ha ett förbud mot patent på liv. Jag skulle vilja ställa frågan till Anders Berglöv om det inte känns lite oroande med patent på liv.
Fru talman! Jag skall börja med Kjell Eldensjös inledande fråga: Hur lång tid vi tror att det tar, om jag tolkat frågan rätt, innan vi får ett bruksmodellsskydd. Jag kan inte svara på den frågan i dag. Men jag har anledning att tro och är övertygad om att det här är en fråga som vi i Sverige skall ta under allvarligt övervägande. Gränserna för etik och moral när det gäller biotekniska uppfinningar och patent på liv och livsformer är för en enkel riksdagsman ogörligt att ställa. Man kan inte sätta upp klara och tydliga gränser i en sådan här debatt. Den mänskliga historien talar väl ändå för att vi alltid gått in i framtiden med en viss oro. Det ligger i den mänskliga naturen. Jag tror att det är viktigt att vi visar en öppenhet i de här diskussionerna. Jag återkommer till frågan: Vad är liv i en juridisk eller vetenskaplig mening? Jag tror att det är oerhört viktigt att vi för en öppen debatt. Jag tror inte att vi kan gå in i framtiden med förbudsskyltar. Jag hoppas att det var svaren på de frågor som
Fru talman! Vad är liv för någonting? Det kanske är så att man borde ha svaret på detta innan man patenterar det. Att man patenterar någonting som man inte vet vad det är kanske inte är så väldigt bra. Det är min kommentar.

Fru talman! Jag tycker att det senaste replikskiftet var ganska målande för vad det här handlar om. Vi vet egentligen ganska lite, men det händer saker otroligt fort. När Socialdemokraternas representant säger att det handlar om tålamod skulle jag vilja säga att det handlar om en viss aningslöshet. Det finns saker och ting som jag skulle önska att alla riksdagsledamöter visste. Därför har vi från Miljöpartiet föreslagit att det skall satsas stort från regeringen för en informationskampanj. Faktum är att det som sker på laboratorier i dag är sådant som folk tror hör science fiction till, men det är verklighet i dag. Det går enormt fort på det här området. Jag sitter i Bioteknikkommittén och Gentekniknämnden och kan säga att jag verkligen skulle önska att den information vi får där var någonting som var tillgängligt för alla. Det finns anledning att stanna till en stund, fundera på vart vi är på väg, fundera på vilket samhälle vi vill ha och vilka konsekvenser det som sker faktiskt kan få så att vi inte står så småningom och säger: "Vad? Det här hade jag ingen aning om." Vi måste veta. Jag har en motion som behandlas i detta betänkande. Som tur är finns det en reservation om det, eftersom det är flera partier som agerat i frågan. Det handlar om patent på biotekniska uppfinningar. Vi från Miljöpartiet har ingen representant i lagutskottet, men jag kan med glädje yrka bifall till reservation 2. Vi kommer också att stödja reservation 3. Växtförädlingsrätten har vi tagit upp i andra sammanhang. Jag tänker tala lite om patent på liv. Vad det handlar om är att det sker mycket på laboratorier i dag. Naturligtvis finns det många företag som vill ha patent för att skydda det man håller på med. Precis som har sagts från många andra är vi ute och tassar på en gråzon: Vad är uppfinning och vad är upptäckt? Vad är det egentligen som gör att man vill ha patent, och vilka effekter får patenten? Det som sker nu är att man får patent om man har använt genteknik eller bioteknik, men man får inte patent om man har använt sig av normala växtförädlingsmetoder. Det är just det här som är ett av problemen. Om jag tar fram en nejlika som är blå med vanlig växtförädling - det tar ett antal år och är rätt dyrt - får jag inte patentera den. Men om jag gör det med genteknik, stoppar in en gen från t.ex. en blåklocka, då får jag patent. Det innebär att man gör en skillnad utifrån vilken teknik som använts för att nå samma resultat. Det här är ett av problemen. Vi tvingar fram en genteknikanvändning för att komma åt ett patent. Det innebär att gentekniken kommer att användas där den kanske inte alls är nödvändig, inte ens önskvärd, för att komma åt patentet. I dag är det faktiskt är dyrare att använda den gamla metoden än att använda den nya. I och med att det sker så mycket och så snabbt på gentekniken är det i dag en ganska billig metod. Det här är ett av problemen som jag inte riktigt tycker har uppmärksammats i debatten. Genom patentering tvingar vi fram en genteknikanvändning som kanske inte ens är önskvärd. Ett annat exempel på detta kan jag ge på det medicinska området. Vi kan se att patent som har funnits i USA faktiskt haft den effekten att de har stoppat forskning. Det är det man diskuterar i dag. Patenteringen på liv har gjort att information som i vanliga fall publiceras i vetenskapliga artiklar och därmed är tillgängliga icke kommer ut i dag. Det har alltså inneburit att vi har fått ett stopp i forskningen. Det här måste man ändå ta till sig. Genom att vi inför patent är det mycket som skulle kunna vara till människans nytta men som faktiskt aldrig kan ske på grund av patenteringen. Jag skall ge ett exempel. Vi som sitter i Gentekniknämnden fick en föredragning för ett tag sedan som jag tror gjorde oss alla lite fundersamma. Det finns ett stort material i Umeå av blodprover från många människor i Norrland. Det här skall man nu börja sälja kommersiellt via ett företag, naturligtvis avkodifierat så att ingen exakt kan säga från vilken människa det kommer. Men det kan gå till så här. Ett läkemedelsföretag säger: Vi vill göra en medicin som riktar sig väldigt snävt till några människor som har en speciell sjukdom. Kan ni ur ert genetiska material plocka ut ett antal som har den här sjukdomen? Okej, säger man från Umeå. Så plockar man fram det och skickar vidare till Astra eller något annat läkemedelsföretag. Så småningom hittar man där säkert den gen som orsakar sjukdomen. Utifrån den kunskapen kan de sedan framställa ett läkemedel som hjälper de människor som har den sjukdomen. Det tror jag inte att någon egentligen är emot. Men förut kunde de ha patenterat läkemedlet därför att det är det som är uppfinningen, läkemedlet som skall bota sjukdomen. I dag kan de patentera genen och läkemedlet. Det är det som är skillnaden. De kan lägga sig på informationen om vilken gen som orsakar sjukdomen och patentera där. Det vi vänder oss mot är att de skall kunna patentera genen, inte att de skall kunna patentera sin uppfinning som de har tagit fram med hjälp av den gentekniska informationen, nämligen läkemedlet. Det här är alltså problemet. Det innebär också att det inte finns något större intresse av att publicera var någonstans som sjukdomen sitter genetiskt. Det blir en information som man gärna håller för sig, för att kunna vara ensam så länge som möjligt på marknaden med läkemedlet. Jag hoppas att dessa två exempel kan visa att det här inte är någon enkel fråga. Det är en komplicerad fråga. Den ställer mycket av det vi varit vana vid när vi diskuterat patent totalt på huvudet. Det är inte en lätt fråga. Det förekommer oerhört mycket diskussion i USA om patent på liv. De som driver det här är naturligtvis de stora företagen. Jag tror att det finns en ganska stor samsyn om att kan man bota sjukdomar med hjälp av genteknik skall man kanske använda den, på ett seriöst etiskt försvarbart sätt. Men den har framför allt använts till att göra jordbruksgrödor. Vad man gjort är att man från de stora företagen skapat grödor som är resistenta mot det egna bekämpningsmedlet. Man har plockat in gener från bl.a. petunia för att få fram detta. Det finns också många som har plockat in någonting som heter BT-gen som leder till att växterna producerar ett ämne som gör att t.ex. majsmått dör när de äter majsen. Detta är ett sätt att använda sig av genteknik som vi från Miljöpartiet vänder oss mycket starkt emot. Framför allt vänder vi oss emot det som har blivit följden av detta, nämligen att dessa företag använder sig av ett sätt att odla som slår ut den biologiska mångfald som i dag finns i tredje världen. Vi är övertygade om att skall mänskligheten kunna finnas kvar måste de sorter som finns i tredje världen bevaras. Dessa sorter är anpassade till de förhållanden som finns där. Mycket av den genetiska information som vi använder oss av i dag kommer från den tredje världen just på grund av att det är en gammal värld där det finns många olika biologiska livsformer som har utvecklats under miljarder år. Vad dessa stora företag sedan gör är att de träffar uppgörelse med bönderna om kontraktsodling. Den som odlar en viss sorts bönor köper utsäde och bekämpningsmedel från företaget. Men det finns också mycket strikta regler för hur bönderna får hantera sin skörd. De får inte ta frön. I det här fallet skall också företaget kontrollera gården i tre år efter odlingsåret. Det innebär att farmers privilege sätts ur spel. Bönderna får inte ta utsäde. Dessutom stoppar man nu in gener i dessa grödor så att de inte kan förökas. Det går inte att ta utsäde därför att utsädet är icke-fertilt, det kan inte gro. Vi måste ha hela bilden klar för oss när det gäller vilket samhälle som vi går in i. På grund av patentet går vi in i ett samhälle där det för det första inte blir särskilt intressant att föra vetenskaplig information vidare. För det andra blir det ett samhälle som binder upp bönderna i tredje världen och slår ut den biologiska mångfalden. För det tredje handlar det om ett samhälle som driver fram en genteknisk användning där den kanske inte alls är nödvändig. Många allergiker är oerhört rädda för mat som innehåller gener från t.ex. paranötter, fast man inte alls behöver använda sådana gener. Det finns andra sätt att växtförädla. Men man vill ändå använda genteknik för att komma åt patentet. Jag skulle verkligen önska att vi hade en rejäl diskussion om detta. Den diskussion som återfinns i lagutskottets betänkande ger i alla fall mig kalla kårar utefter ryggen. Här behövs verkligen information. Alla riksdagsledamöter behöver ha den information som vi som sitter i Genteknikkommittén och i Bioteknikutredningen har. Jag hoppas att det anordnas seminarier, och det hålls ett sådant här i dag. Även om jag inte är med i RIFO vill jag slå ett slag för RIFO:s seminarium i eftermiddag som handlar just om patentering på liv. Detta är ingen enkel fråga. Låt oss skynda mycket långsamt. Vi från Miljöpartiet anser att Sverige aktivt skall bidra till att få bort patent på liv. Vi borde följa Hollands exempel. Det är försiktighetsprincipen som bör råda.
Fru talman! Jag har en kommentar till Gudrun Lindvalls anförande. Det har tagits initiativ av regeringen, och då tänker jag närmast på 1997 års genteknikutredning. Såvitt jag förstår av Gudrun Lindvalls anförande anser Miljöpartiet den utredningen vara otillräcklig. Det ges inte möjlighet till den typ av breda diskussioner som Gudrun Lindvall efterlyste i utredningens arbete.
Fru talman! Nu avsåg jag det som diskuterades här i kammaren. Det var en mycket märklig replik, men jag besvarar den ändå. Jag hoppas att det kommer att finnas utrymme inom bioteknikutredningen att diskutera det är, för det är absolut nödvändigt. Vi från Miljöpartiet har sagt att det som nu sker inom gentekniken är någonting som vi egentligen borde ha en diskussion om i hela samhället. I andra EU-länder - i t.ex. England och Holland - finns det en mycket bredare diskussion. I England börjar det nu bildas en ganska stark opinion mot gentekniken. Denna diskussion saknas i Sverige. Det kan mycket väl vara så att diskussionen leder till att man i vissa fall tycker att det är bra med genteknik. Men det måste föras en diskussion, därför att denna nya teknik ställer så mycket på huvudet och lämnar så många obesvarade frågor. Dessa frågor måste besvaras av någon. Vi från Miljöpartiet anser att det inte är forskaren i sitt lilla laboratorium som skall besvara dessa frågor, utan det är vi, alla människor i Sverige, som skall föra den diskussionen och försöka att formulera svar på frågorna. För detta behövs det insatser. Varje år har vi velat lägga på 20-50 miljoner i statens budget för att få i gång en diskussion. Vi är inte ute efter att få ett bestämt svar. Vi är ute efter att få i gång en diskussion som kan ge svar. Men vi skall inte tro att detta är enkelt. Utvecklingen går så snabbt att vi måste få i gång en diskussion. Jag önskar att vi gemensamt i alla partier anordnade - gärna öppna - seminarier om genteknik här i riksdagen, så att vi får i gång diskussionen. Det tror jag att vi alla har att vinna på.

Fru talman! Enligt moderat kutym yrkar jag bifall till den första reservation som vi står bakom, och det är reservation nr 1. Näringsförbud är en väsentlig påföljd om någon bryter mot regler. Det är ett mycket drastiskt ingrepp. Den som blir föremål för näringsförbud får under en icke oväsentlig tidsperiod inte ägna sig åt den verksamhet som han har bedrivit kanske i hela sitt liv. Vad vi i våra reservationer har vänt oss emot är handläggningssättet när näringsförbud skall aktualiseras. Jag vill understryka att det är väsentligt att det finns näringsförbud. Skall man kunna komma till rätta med vissa avarter som ibland är ganska omfattande är näringsförbud en rimlig påföljd, om man ser till att det görs en ordentlig uppföljning av det, vilket man inte har i dag. Jag hoppas att det skall bli bättre. Andra påföljder som samhället kan döma ut när någon bryter mot reglerna återfinns i brottsbalken. Det gäller böter och fängelsestraff. Näringsförbud är en påföljd som är väsentligt mer kännbar än böter. Den är faktiskt mer kännbar än villkorlig dom, och den är många gånger minst lika kännbar som fängelsestraff. Sedan gammalt har vi här i landet en åklagarmyndighet som sköter aktiviteterna mot personer som anses inte ha följt gällande spelregler. Så är det även när det gäller näringsförbud. Men sedan lägger man på en extra bit där man kopplar in kronofogdemyndigheten, dvs, det är skatteverket som kommer in med sin kronofogdefunktion. Vi kan inte rimligen förstå att åklagarens beslut och bedömningar skall efterprövas av en annan myndighet. Om man inte är nöjd med åklagarens beslut kan man begära prövning av det. Det anser vi vara det rätta och riktiga sättet. Det gör att vi med kraft yrkar bifall till den motionen. Det finns inget rimligt skäl till varför inte den som blir föremål för ett åtal som kan leda till näringsförbud - även om det formellt inte kallas för åtal i vanlig bemärkelse, utan det är fråga om ett ärende - har rätt till en offentlig försvarare. De stora bovarna som i detta sammanhang blir föremål för en bedömning från åklagarens sida har ofta ekonomiska resurser. Men den vanlige företagaren som har råkat i en sådan här situation har ofta svårt att mobilisera resurser för att åstadkomma ett försvar. Vi tycker att det är självklart att det inte skall vara några särskilda skäl utan samma grund för den som råkar ut för detta att få samhällets biträde för att utföra och framföra sin talan när det gäller att bedöma vederbörandes gärningar och handlingar för att se vilken påföljd som skall utdömas. I övrigt har vi inte gjort några invändningar utan tycker att det är väsentligt att de uppsatta reglerna följs. Avslutningsvis vill jag säga att det är bra att inte den utredning som från början fanns har blivit vägledande utan att man har plockat bitar ur den, vilket man har gjort på ett hyggligt sätt.

Fru talman! Vi kristdemokrater yrkar bifall till två reservationer, reservationerna 1 och 2, och det gör vi tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet. När det gäller kronofogdemyndigheternas talerätt finns det tre grunder för våra invändningar. Jag tycker som Stig Rindborg att betänkandet i stort är bra, men det finns några skönhetsfläckar som har en viss principiell bäring. Först och främst när det gäller detta att ha kronofogdemyndigheten som processförare vid allmän domstol har vi sagt oss att rättssäkerhetskravet inte tillgodoses på samma betryggande sätt som när det gäller Åklagarmyndighetens agerande. Det har noterats i betänkandet att rättegångsbalkens regler och opartiskhet inte finns utskrivna på samma tydliga sätt när det gäller kronofogdarna som när det gäller åklagarna. Regeringen säger att det finns allmänna skrivningar om detta i Regeringsformen, Myndigheternas skyldighet att vara opartiska. Tyvärr är det inte på det sättet att myndigheterna typiskt sett är opartiska, särskilt inte när de har ett intresse i saken och opererar. Det är en dyster erfarenhet, men så är det. Det finns alltså goda skäl för att inte lägga på processuella uppgifter på allmänpraktiserande myndigheter av detta skäl. Vi menar också att kronofogdemyndigheterna inte är några processualister. Det är dystert att man inte noterar att just detta agerande är en profession. Bland de negativa remissinstanserna är Domstolsverket, som har det övergripande ansvaret för domstolsväsendet, och också Stockholms tingsrätt. Kronofogdarna är inga professionella processualister. Man kan inte säga att de är bra därför att de känner till vissa sakförhållanden, för det har liksom inte med det hela att göra. Att utföra talan i rätten är i sig ett yrke - ett yrke som i Sverige utförs av processadvokater och åklagare. Detta kunnande skall man tillgodogöra sig. Det är besvärande både för domstolarna och för parterna att ha en oprofessionell aktör i rätten. Det sägs dessutom lite lekmannamässigt att en myndighet som är en verkställande myndighet typiskt sett inte är ägnad att föra talan inför domstol. De har ju liksom myndighetsutövandet i blodet. Man märker också i domstolarna att det är ganska besvärande när man har kronofogdar i rätten. Jag kommer nu in på min sista invändning i denna fråga, nämligen om myndighetsidentitet. Jag tror att det är viktigt att hålla isär de olika rollerna. Att vi nu har problem inom åklageriet och därför skall lägga ut uppgifter på andra myndigheter tycker jag är väldigt olyckligt. Jag tycker att man skall utveckla åklagarmyndigheterna och inte blanda in andra att åta sig åklagarrollen. Ofta är det så att med ett dubbelt ansvar blir det inget ansvar. Det finns väl risk för att detta kommer att falla mellan två stolar. Jag tycker att det är väldigt egendomligt att sudda ut de roller som man här har. Det är ungefär lika olyckligt som när man t.ex. gör skatteförvaltningen till poliser. Jag har tidigare talat här i talarstolen om att det är utomordentligt olyckligt. Man skall vara väldigt försiktig när man rör sig inom rättsväsendets olika byggklotsar. Det är ju, som vi ser i dag, ändå väldigt svårt att få det här att fungera. Slutligen frågan om rätten till offentlig försvarare. Här är skiljelinjen tydligen knappast skönjbar, eftersom utskottet i sitt betänkande säger att särskilda skäl inte skall tillämpas alltför restriktivt. Detta är egentligen en byråkratisk jargong som man inte borde ägna sig åt. Med dessa skrivningar blir det omöjligt för en utomstående att veta vad som krävs i det enskilda fallet, om man har rätt till offentlig försvarare eller inte. Det hade varit mer redbart att uttryckligen ange att man har denna rätt i en sådan situation. Med detta ber jag att få tacka för mig. Jag har inledningsvis yrkat bifall till reservationerna.

Fru talman! Diskussionen och frågan om näringsförbud berör, kan man säga, två parters trygghet. Den berör tryggheten för allmänheten och samhället att inte behöva utsättas för skada på grund av att en oseriös näringsidkare/företagare får fortsätta att bedriva sin verksamhet. Men den berör också tryggheten för en enskild näringsidkare att kunna föra sin talan på ett rättssäkert sätt. Det är naturligtvis viktigt att en person som har begått mycket allvarliga oegentligheter inte kan fortsätta med sin verksamhet. Därför är näringsförbud mot brottsliga företagare ibland en nödvändig och riktig åtgärd. Därför bifaller också Folkpartiet förslaget i propositionen om utvidgning av den personkrets som kan meddelas näringsförbud. Men det är också mycket väsentligt att ett sådant näringsförbud inte utfärdas på för lösa grunder. Följderna för den företagare som drabbas går ju inte att rätta till i efterhand om det visar sig att beslutet var felaktigt. I dag prövas som sagt näringsförbud av allmän domstol enligt samma regler som för brott som kan ge fängelse upp till ett år, och kronofogden övervakar att näringsförbudet följs. Men de ändringar som föreslås i propositionen innebär allvarliga försämringar för en enskild företagare. Förslaget att kronofogden i stället för åklagaren skall kunna driva process om näringsförbud innebär att man börjar följa andra principer än vid brottmål, där den allmänna åklagaren driver processen. Man avlägsnar sig då från de rättssäkerhetsgarantier som annars finns vid brottmål. Jag kan inte se någon motivering till att man skall minska rättssäkerheten för näringsidkare på det sättet. Fru talman! Dessutom är det väldigt allvarligt att rätten till offentlig försvarare tas bort, enligt propositionen. Det är såvitt jag förstår en självklar princip i ett rättssamhälle att alla skall ha rätt att föra sin talan på samma sätt som att en anklagad är oskyldig till dess motsatsen bevisats. Den rätten gäller alla oavsett vilken typ av mål det handlar om. Det är märkligt att utskottsmajoriteten uttalar en väldigt stor tveksamhet om detta. Utskottet skriver flera rader om det. Samtidigt slår sig utskottet sedan till ro med att regeringen säger att man skall vara ganska generös vid bedömningen av hur man skall tolka begreppet "särskilda skäl" för att kunna få en försvarare. Det enklaste är helt enkelt i det här fallet liksom i alla andra fall att ge en enskild rätt till offentlig försvarare. Det finns många småföretagare i Sverige som varken har resurser eller kunskaper att på egen hand driva en process. Jag kan inte förstå hur majoriteten har hamnat på att ett sådant livsavgörande ingrepp som beslut om näringsförbud skall kunna genomföras utan att den anklagade har rätt till offentlig försvarare. Formuleringarna både i betänkandet och i propositionen öppnar för ett godtycke som kan drabba den enskilde hårt. Fru talman! Med de orden yrkar jag bifall till våra reservationer tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna under mom. 1 och mom. 2. Jag yrkar också bifall till våra motioner.

Fru talman! Näringsförbud är en sanktion som samhället tar till när någon driver näringsverksamhet på ett sätt som inte är förenligt med samhällets intressen och gällande lagstiftning. Det betyder att näringsidkare inte får vara verksam som företagare under den tid som domstol har beslutat om näringsförbud. När det gäller juridisk person får den som ålagts ett näringsförbud inte driva, äga och bilda företag och inte heller inneha vissa funktioner eller vara firmatecknare. Den personkrets som kan meddelas ett näringsförbud i konkursfallet skall enligt det nya förslaget kunna utvidgas till att omfatta inte bara den som var ställföreträdare för juridisk person när den juridiska personen försattes i konkurs utan även den som innehade en sådan ställning senare än ett år innan konkursansökan inkom till tingsrätten. Den grundläggande förutsättningen för att döma till näringsförbud är att det skall föreligga grovt illojalt förfarande. Det kan gälla betalningsunderlåtelse och/eller någon form av brott som bedöms vara grovt. Det är allmän åklagare som har en exklusiv rätt att föra talan inför domstol i frågor om näringsförbud. Lagen har funnits sedan 1986 och är nu föremål för några ändringsförslag enligt detta betänkande. Det mest betydande ändringsförslaget är att i den mån åklagaren avstår från att föra talan i domstol skall kronofogdemyndigheten få möjlighet att föra talan i mål som gäller betalningsunderlåtelse och konkurs. Det betyder att mål i ärende om näringsförbud i fortsättningen inte alltid kommer att drivas som brottmål enligt brottmålsreglerna utan kan i fall som inte handlar om grov brottslighet drivas enligt ärendelagen. Det blir en smidigare handläggning av mål som har karaktären av underlåtelse vid konkurs. Det införs också en bestämmelse om särskilda skäl när det gäller rätten till offentlig försvarare. Det innebär inte att möjligheten till offentlig försvarare upphör, men det blir en bedömning som får göras från fall till fall. De ändringar som nu föreslås syftar till att få en effektivare domstolsbehandling av ärenden om näringsförbud. Betänkandet innehåller också ett par andra ändringsförslag utöver vad som tidigare sagts. Det ena handlar om tingsrättens sammanträdesordning i mål som behandlas enligt ärendelagen, och det andra handlar om kronofogdens tillsynsansvar. Fru talman! Det har inlämnats två reservationer till betänkandet. Reservation 1 handlar om kronofogdens talerätt och reservation 2 om rätten till offentlig försvarare. Jag yrkar härmed avslag på båda reservationerna. I betänkandet har också behandlats två motioner. Motion L202 gäller skärpningar i stiftelselagen. Utskottet hänvisar där till att det har gjorts skärpningar i stiftelselagen, senast 1998 om personuppgifter för styrelseledamöter.

Det innebär att man skall ha grundläggande kunskaper vad gäller bokföring, bokslut, skatter m.m. Det måste vara var och ens ansvar som startar en verksamhet att skaffa sig grundläggande kunskaper för att kunna sköta den administration och ekonomiska redovisning som omgärdar näringsverksamhet, alternativt köpa tjänsten av någon som har de kunskaper som krävs. Det kan nämnas att skattemyndigheten på senare år har ökat sina ansträngningar inom informationsverksamheten på ett sätt som gör att ingen småföretagare i dag behöver vara okunnig om vilka regler som gäller under förutsättningen att han eller hon har ett intresse av att inhämta erforderliga kunskaper. Fru talman! Jag vill slutligen yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Fru talman! Rune Berglund talar i sitt anförande om att det skall bli effektivare förfarande om kronofogdemyndigheten får föra talan i domstol. På vilket sätt blir det effektivare?
Fru talman! Det kan ju vara så kronofogden har följt företaget under en tid och väl känner vad det är som behöver göras och är väl insatt i vilken typ av åtal det kan bli fråga om.
Fru talman! Om det nu är så att man väl känner till sakförhållandena, betyder det då att att man för talan på ett bättre och effektivare sätt i rätten?
Fru talman! Jag tror att det kommer att bli så. Framför allt tror jag att kronofogden uteslutande kommer att handa mindre mål som gäller just underlåtelse och mindre konkurser. Därmed ger man också den reguljära domstolen bättre tid att syssla med andra saker.

Fru talman! Efter den omläggning av sjöfartsavgifterna som genomfördes 1998 har det blivit alltmer uppenbart att sjöfarten på svenska hamnar inte bara betalar sina egna kostnader, inklusive statens oblyga avkastningskrav, utan dessutom en hel rad andra utgifter som den landburna trafiken inte betalar. Det gäller räddningstjänst, sjömätning, lotsning och kultur t.ex. De landburna konkurrenterna erhåller dessutom kraftiga subventioner dels i form av kontanta fraktbidrag, dels i form av icke debiterade kapitalkostnader för infrastrukturen. Det sägs ofta att det inte finns någon direkt konkurrens mellan sjöfart och landtransport och att sjöfartsavgifternas storlek därför egentligen saknar betydelse. Men det är ett helt grundlöst resonemang. Det finns en mycket omfattande konkurrens mellan sjöoch landtransport. Inte minst finns det en uttalad ambition från Statens järnvägars sida att expandera sin verksamhet på sjöfartens bekostnad. Den så kallade oljependeln är ett exempel på detta. Denna konkurrens sker i dag med en omfattande kostnadssubvention, framför allt av järnvägstransporterna. Sjöfarten på Vänern och Mälaren är just nu mycket påtagligt påverkade av denna subventionerade konkurrens. Utskottsmajoriteten lägger stor vikt vid de EU regler som gäller för farledsavgifter och hänvisar till den nya princip om att användaren betalar som nu växer fram inom unionen. Det är ingen svårighet att hålla med om själva principen att användaren skall betala för de tjänster som staten tillhandahåller. Frågan är dock om det inte skall finnas en gräns för det statliga avgiftsuttaget. Till alla vanliga avgifter skall nu också läggas den extra beskattning av sjöfarten som sker genom att regeringen drar in Sjöfartsverkets investeringsmedel till statskassan. Indragningen sker utan att detta har redovisats i budgeten och utan att riksdagen har tagit ställning i frågan. Men dessa pengar är faktiskt inga pengar som regeringen fritt förfogar över. Det är trafikavgifter som sjöfarten betalat i förväg för kommande investeringar. Om dessa medel inte längre anses behövliga så borde återbetalning ske genom att avgiftsuttaget minskas under kommande år. Vi anser inte att staten utan vidare bara kan införliva dessa medel i den allmänna budgeten. Genom denna indragning har regeringen lämnat varje form av självkostnadsprincip för Sjöfartsverket. De pengar som verket inkasserat av sjöfarten i form av taxor kan, med denna nya princip, nu tydligen utan några som helst betänkligheter användas av finansministern som vilka andra skatteinkomster som helst. Det kan handla om Personpengar till kommunerna eller maxtaxa på dagis. Någon närmare redogörelse lämnas inte. Vi har tillsammans med Kristdemokraterna och Folkpartiet framfört dessa synpunkter i reservation nr 1, som jag härmed yrkar bifall till. Moderata samlingspartiet anser dessutom att kostnaderna för isbrytning egentligen är en regionalpolitisk kostnad. Det är endast västkustens två trafikområden som i dag lämnar överskott inom Sjöfartsverket. Man kan därför säga att kostnaderna för isbrytning på Norrlandskusten i realiteten betalas av trafiken på Göteborg och Brofjorden. Det finns ingen logik i den korssubventionering som det innebär. Om dessa missförhållanden justerades skulle de svenska sjöfartsavgifterna kunna sänkas och reduceras till en mer konkurrenskraftig nivå. Den ökning av sjöfarten, som så många i högtidliga sammanhang gärna förespråkar, skulle kunna bli verklighet. Därmed skulle investeringstrycket på vägar och järnvägar minska, och vi skulle få en bättre samhällsekonomi. Men att tro på en sådan utveckling är väl att hoppas för mycket. Det är väl osannolikt att regeringen skulle kunna samla sig till någon mer långsiktig ambitionsnivå på just detta område. Fru talman! Moderata samlingspartiets inställning till Gotlandstrafiken och till fritidsbåtsregistret är väl känd, och jag tänker inte närmare beröra dessa frågor i dag. Däremot, fru talman, väljer majoriteten att göra partipolitik av sjösäkerheten för fritidsbåtar. Vi tycker att det är olyckligt, och majoritetens skrivning i frågan om en haverikommission är inte särskilt upplyftande. Det är riktigt att denna fråga behandlades 1992 och då avslogs av utskottet. Men då fanns inte nollvisionen. Då fanns heller inte den förebild i form av Vägverkets fördjupningsstudier av olyckor som vi har i dag. Den gången gällde det bara en utökning av den konventionella haverikommissionen. Detta förslag har ett annat syfte. Det har sin grund i ett par allvarliga olyckor för några år sedan. Varför valde en erfaren seglare att ankra på en lovartskust i ganska hårt väder? Och varför valde han sedan, när vädret försämrades, att fortsätta sin resa över öppet hav med två oerfarna passagerare, trots att det fanns alternativa hamnar att gå till? Vilka väderrapporter hade han lyssnat på? Vilka varningar fanns utfärdade? Eller varför valde räddningsledningen i ett annat fall att avbryta sökandet efter en försvunnen seglare, trots att det var ljust, trots att det var vackert väder och trots att det var varmt i vattnet? Varför gjordes inte en allmän efterlysning i området? Denna typ av frågor behandlas inte i en vanlig polisrapport. Det är inte heller tekniska frågor av den art som en konventionell haverikommission ägnar sig åt. Men om vi skall lyckas halvera antalet olyckor med fritidsbåtar, och det är faktiskt ambitionen, behöver vi också veta varför de inträffar. Den stora erfarenhet från fritidsbåtar som finns i Sjösäkerhetsrådet skulle komma väl till pass i ett sådant arbete. Kostnaderna för verksamheten skulle vara försumbara eftersom personal redan finns att tillgå. Den inställning som majoriteten intar är ogenerös och föga fruktbar om man nu menar allvar med nollvisionen för fritidsbåtarna.

Fru talman! Sverige är en sjöfartsnation. Världens tionde handelsflotta drivs av svenska rederier. När det gäller tankers är vi sjua i världen. Sveriges geografi sägs ibland vara en nackdel ur kommunikationssynpunkt. Jag påstår att vi tvärtom har en stor fördel av vår långa kust med dess många hamnar som möjliggör en utvecklad sjöfart. 90 % av all utrikeshandel i världen transporteras av fartyg. Den sjöfartsfråga som dominerat i medierapporteringen det senaste året är taxfree. Vänsterpartiet anser inte att alkohol, tobak och andra varor som säljs ombord skall vara skattefria. Men eftersom vi anser att kampen mot arbetslösheten är en av våra hjärtefrågor känner vi ansvar för att underlätta för en utveckling som leder till nya arbetstillfällen och för att det är högt prioriterat. Möjligheterna att expandera sjöfartsnäringen bedömer vi vara goda. Förra gången riksdagen fattade ett principbeslut om transportpolitikens inriktning tillkom hållbarhetsperspektivet. Det innebär att alla transportslag måste anpassa sig till vad naturen tål. Sjöfarten var sen i starten när det gäller miljöfrågorna. Men nu är man på god väg. Sverige är härvidlag ett föredöme för andra länder. Överenskommelsen om differentiering av avgifterna har lett till att många rederier har satsat på lågsvavlig olja och katalysatorer. Utvecklingen har gått snabbare och smidigare än vad de flesta hade vågat hoppas på. Det är nu väsentligt att Sverige kraftigt satsar på att den internationella utvecklingen går samma väg. Det jag har sagt skall inte tolkas som att det går att slå sig till ro. Många åtgärder återstår att vidta. Den viktigaste utmaningen är att ersätta de fossila bränslena med biobränslebaserade dito. Detta är samtidigt förmodligen också den svåraste uppgiften. började båtarna med sydfrukt från Italien till Sverige att gå igen. Den traden hade legat nere i 25 år. Sjöfartsverket räknade med att volymen hamntrafik skulle öka med 2 % i fjol. Det blev någonstans mellan 5 % och 6 %. Ett fraktfartyg eller en färja anlöper eller avgår från svensk hamn varannan minut dag som natt. De svenska rederierna beställer nya fartyg varje år. I takt med att vägarna i Europa korkar igen är en ytterligare ökning av transporterna till sjöss att vänta. Sjöfarten har den fördelen framför vägtransporterna att den ger upphov till mindre luftföroreningar och väsentligt färre olyckor. Jämfört med järnvägar och vägar är behovet av investeringar minimalt. Förvisso behövs hamnar, men själva transportleden är gratis och kräver inget underhåll. Fru talman! Vad gäller det betänkande vi diskuterar i dag delar Vänsterpartiet majoritetsuppfattningen i det mesta. Det är emellertid två ärenden som har föranlett Vänsterpartiets reservationer. Gotland måste ges rimliga transportvillkor. Dessa villkor har stor betydelse för jordbrukets överlevnad och utveckling, men har också betydelse för industrin och turismen. Vi anser att stödet till Gotlandstransporterna skall utgöra ett långsiktigt hållbart system och att det skall vara konkurrensneutralt. Det gamla systemet kan inte avvecklas förrän ett nytt system kan träda i kraft. Högskolan skulle sannolikt kunna rekrytera fler studenter om goda transporter till rimliga priser vore tillgängliga hela året. Sedan avregleringen av flyget är denna transportmöjlighet bara åtkomlig för de välbeställda. Besvikelsen blev stor när det visade sig att snabbfärjetransporterna bara fungerar bra under turistsäsongen. Snabbfärjan är gotlänningarnas väg till fastlandet. De skall inte behöva acceptera att den i princip bara är farbar fyra månader om året. Vänsterpartiet anser att snabbfärjan bör användas i regelbunden, helst daglig trafik året runt. Den andra frågan jag vill ta upp gäller fritidsbåtarna. Socialdemokraten Bengt Silfverstrand har skrivit en motion som Vänsterpartiet vill ansluta sig till. Vi anser att det borde vara självklart att ägarna till fritidsbåtar borde göra rätt för sig genom att stå för de kostnader som trafiken i fråga förorsakar samhället. Samhället har stora kostnader för sjöräddning, sjöspaning, polisinsatser vid båtstölder m.m. Sjöfartsverket finansieras med avgifter från dem som utnyttjar våra farleder. Fritidsbåtarna är emellertid ett undantag. Detta är ett helt orimligt förhållande. Vad gäller transportpolitiken som helhet gäller att transportutövarna själva skall stå för de kostnader de ger upphov till. Det finns inte några som helst skäl till att fritidsbåtsägarna skulle var undantagna från detta. Regeringen bör därför snarast förelägga riksdagen ett förslag om återinförande av ett fritidsbåtsregister av samma slag som avskaffades genom 1992 års riksdagsbeslut samt om en skyldighet för båtägarna att inte bara betala en registeravgift utan också en avgift motsvarande de kostnader fritidsbåtarna åsamkar samhället. Med ovanstående argumentering yrkar jag bifall till reservationerna 5 och 7.

Fru talman! Jag vill bara nämna för Karin Svensson Smith att det gjordes en utredning för något år sedan av tidigare generaldirektören för Trollhätte kanalverk, Torkel Sölve, som noga gick igenom kostnadsansvar just för fritidsbåtarna. Torkel Sölve konstaterade i sin utredning att fritidsbåtstrafiken mer än väl betalade kostnader som den förorsakar samhället. Jag vill också nämna för Karin Svensson Smith att när det gäller sjöräddning betalar faktiskt fritidsbåtarna genom sina avgifter till Sjöräddningssällskapet en långt mycket större avgift än vad staten och Sjöfartsverket betalar. Den kostnad som Sjöfartsverket redovisar i form av en budgetpost över ändamål för fritidsbåtar är egentligen bara en utjämningspost i Sjöfartsverkets budget. Det är egentligen aldrig någon som har gått igenom den och sett vad det är för tjänster som fritidsbåtssektorn behöver och vilken sorts utryckning man skall betala för och vilken man inte skall betala för. I grund och botten kan man gå till Torkel Sölves utredning och konstatera att fritidsbåtstrafiken faktiskt betalar sina kostnader med råge.
Fru talman! Motiven för Vänsterpartiets stöd för att man återinför register och beskattning är de uppgifter som Sjöfartsverket har lämnat. Det är också rederier som har lämnat uppgifter till oss. Vi har inte funnit någon anledning att betvivla de uppgifterna, så vi lär återkomma i det ärendet.
Fru talman! Då kan jag bara rekommendera Karin Svensson Smith att läsa Torkel Sölves utredning innan man accepterar de andra kraven.

Fru talman! I dessa dagar visas det tydligt hur Sveriges olika näringar är utsatta för en ökande internationell konkurrens. Lears industri i Bengtsfors är det senaste exemplet på hur till synes trygga svenska jobb plötsligt flyttas någon annanstans. Detta sker inom den svenska bilindustrin. Åkerinäringen lever under stark press från utlandet. Svenska bönder våndas över låga priser och höga skattebördor. Dagens debattämne, sjöfarten, har under många år utsatts för denna konkurrens, och därför är det många som efterlyst en tydlig politik på detta område från statens sida. I dag skall vi enbart behandla vissa motioner i ämnet, och jag skall för den skull inte ha någon större utläggning om sjöfartens betydelse. Men jag vill påpeka detta, att Sverige är i stort behov av en framåtsyftande och tillväxtskapande näringspolitik, inte minst på sjöfartens område. Transportsektorn ökar hela tiden. Den ökar mer än BNP, och transporterna är en viktig del för att vi skall få en tillväxt. Många av våra närmaste grannländer har insett detta och profilerar sig som transport och sjöfartsnationer. Norge, Danmark, Holland är några exempel på länder som bestämt sig för att satsa på sina transportnäringar. Men hos den svenska regeringen verkar allt vara frid och fröjd. Efter år av passivitet på sjöfartssidan piskades man till en uppgörelse hösten 1998 som innebar att näringen fick någorlunda arbetsro, och konkurrenskraften förbättrades så pass att utflaggningen av fartyg i alla fall på kort sikt kunde hejdas. Trots många argument från både redare och sjöfolk valde dock regeringen att lägga in stödet i statsbudgeten. Kristdemokraterna och flera andra partier hävdade då och hävdar fortfarande att en nettomodell vore det allra bästa. Vi får säkert anledning att återkomma till detta. Problemet är att regeringen nu verkar tro att saken är löst för lång tid framöver. Men även om det just nu är vind i seglen, så kan vinden vända snabbt. Andra länder ligger inte på latsidan. Näringsministern har i tidigare debatter här i riksdagen lovat att jobba vidare med sjöfartspolitiken. Men superdepartementet riskerar att bli som en supertanker - det tar lång tid att få upp farten, och när man väl har farten uppe så går den knappt att hejda. Då vill det till att man ligger på rätt kurs. Fru talman! Vi skall i dag ta upp några delar av sjöfartspolitiken. Jag börjar med säkerhet och miljöfrågor. Kristdemokraternas motionsyrkanden har behandlats så bra av utskottet att vi inte finner någon anledning att reservera oss. Svensk sjöfart är offensiv både när det gäller säkerhet och när det gäller miljö. Det är t.ex. glädjande att ta del av den miljöpolicy som Sveriges Redareförening har tagit fram. Problemet är att medan Sverige ligger långt framme på miljösidan så ligger man däremot inte direkt i täten på sjöfartens näringspolitiska sida. Kostnaderna för miljöförbättringar är höga - vilket är ett sundhetstecken - men i andra änden måste man tjäna in dessa pengar på ökade konkurrensandelar. För att Sverige inte ensamt skall gå i bräschen för miljön måste EU-arbetet intensifieras. Regeringen måste driva på i EU och andra internationella sammanhang, inte bara inom miljöområdet utan självklart också för en bättre säkerhet. Fru talman! Ett nytt system för farledsavgifter infördes den 1 januari 1998. Vi efterlyser ändringar som gör att inte vare sig den transoceana sjöfarten eller inrikessjöfarten missgynnas. Utvärdering pågår, men vi är otåliga, och därför står vi bakom reservation nr 1. De svenska hamnarna är många till antalet. Många anser att de är för många. Jag vill inte uttala någon uppfattning om detta i dag, men jag kan konstatera att hamnarna kan betyda väldigt mycket för en kommuns, ett läns eller en regions utveckling och tillväxt. Vad vi efterlyser är ett mer genomtänkt samarbete mellan staten och hamnägarna i Sverige. Det är inte en statlig hamnpolitik vi frågar efter utan mera av samverkan - samverkan mellan trafikslag och mellan de statliga trafikverken och hamnarna. Vi har lämnat ett särskilt yttrande i frågan. De övriga motioner som vi inte delar utskottets majoritetsuppfattning om handlar om fritidsbåtarna. Några motionärer vill ha ett statligt båtregister och även en skatt på fritidsbåtar. Det frivilliga registret, som i dag sköts av Stöldskyddsföreningen, fungerar alldeles utmärkt, och det finns ingen anledning att förstatliga detta än en gång. Dessutom finns det inga goda grunder för att kräva en särskild skatt på fritidsbåtar, som gjorts av Vänsterpartiet i debatten här. Jag instämmer i Tom Heymans påpekande att en utredning visat att hela 1,3 miljarder kronor på olika sätt betalas in till samhället av fritidsbåtssektorn. Kristdemokraterna är bestämt emot ett statligt fritidsbåtsregister och en statlig båtskatt. Vi har utvecklat våra skäl i reservation nr 6, och jag yrkar bifall till den, fru talman. I övrigt står vi också bakom reservation nr 9 om en haverikommission för fritidsbåtar. Fru talman! Vi har ju ingen minister här i kammaren i dag, men det skall bli intressant att få höra socialdemokraternas representant förklara hur den framtida sjöfartspolitiken kommer att se ut. För det är väl inte så att man nu slagit sig till ro med en treårig uppgörelse och slutat fundera på fartygsfonder och andra förslag? Och hur skall sjöfarten kunna locka ungdomar till befälsutbildning, om de framtida villkoren för svensk sjöfartsnäring inte är kända? Jag bara frågar.

Fru talman! Sjöfarten i Sverige har en lång tradition som exportindustrins livsnerv på internationella marknader. Huvuddelen av vår export och import går på köl. 90-95 % - lite beroende på hur man räknar - av den utrikes varutrafiken består av fartygstransporter. Även inom landet utgör dessa en betydande del. Man brukar räkna med att 50 % av allt gods som fraktas mer än 30 mil inom Sverige går på köl. Sjöfarten kommer också med säkerhet att bli allt viktigare. Vi kan exempelvis konstatera att sjöfartstrafiken bara på några år har ökat med omkring 25 % Sjöfarten är det mest energieffektiva trafikslaget, och sjöfarten är miljövänlig, även om den kan göras mera miljövänlig. Transportsektorn som helhet svarar ju för en stor del av de miljöskadliga utsläppen till luften. Vi inom Centerpartiet anser att det måste skapas ett kommunikationssystem som bygger på insikten om behoven av omställning till ett hållbart samhälle. Arbetet med miljöanpassning av transportsystemet måste drivas vidare, och ambitionen att minska utsläppen måste höjas. Hur är det då med sjöfarten? Fartygstrafiken står för en femtedel av hela transportsektorns utsläpp av kväveoxider. Vi vet att 90 % av utsläppen kan renas med användande av katalysator. Sverige bör enligt vår mening aktivt verka för skärpta internationella överenskommelser om miljöriktig sjöfart. Det är därför väldigt positivt att sjöfarten blir alltmer miljöanpassad och att det inom näringen finns en ambition att bli bättre. Det är också mycket positivt att Sveriges rederier och hamnar och Sjöfartsverket nu har kommit överens om att sjöfarten skall bli miljövänligare. Man har bestämt sig för att sjöfartens luftföroreningar fram till 2000-talets början skall minska med 75 %. Målet uppnås genom att fartygen använder lågsvavlig bunkerolja samt katalysatorer eller annan reningsutrustning. Det ser vi mycket positivt på. Sveriges sjöfart har haft en del bekymmer under senare år, och det har lett till att ett stort antal fartyg har flaggats ut. Man har också övervägt att flagga ut ännu fler. Detta har delvis sin grund i att EU har misslyckats med sin sjöfartspolitik och öppnat för att man på nationell nivå kan införa kraftiga skattesubventioner till sjöfartsnäringen. Enligt vår mening måste Sverige agera för att detta oskick skall stoppas. I avvaktan på att man inom EU stoppar den här typen av konkurrenssnedvridande subventioner måste Sverige för sin del vidta åtgärder som gör att svensk sjöfart under svensk flagg kan konkurrera med sjöfarten i andra EU-länder. Vi ser därför positivt på den uppgörelse som träffats under senhösten i fjol mellan regeringen och parterna på marknaden. Vi hoppas och tror att detta skall ha betydelse. Jag vill inte minst nämna den inbjudan som hela trafikutskottet fått från Sveriges Redareförening till dess föreningsmöte. Ett sådant möte hålls varje år, och årets möte skall hållas den 14 april i Göteborg. Inför detta signaleras att man inom näringen ser mycket positivt på framtiden. Jag citerar ur inbjudningen: "Arbetet med att skapa villkor för att näringen ska kunna utvecklas i Sverige har stundtals varit motigt och mycket återstår att göra. I år vill vi dock fokusera på ljuspunkterna och visa att sjöfart är något som är värt att måna om i det här landet." Man skriver t.o.m. så här: "Det är dags att säga till våra politiker: - Se här, ni fattade ett beslut som är bra för Sverige!" Jag utgår då från att man syftar på det som hände på senhösten i fjol. Vi skall självfallet inte låta oss nöja med det, utan försöka förbättra förutsättningarna ytterligare, eftersom det här är en viktig och strategisk näring och det är ett miljöriktigt och energiriktigt sätt att transportera. Det är också mot den bakgrunden man skall se den enda reservation som Centerpartiet har till dagens betänkande. Det finns trots allt en betydande samsyn i de här frågorna, och vi betonar gemensamt säkerhetsoch miljöfrågorna och en del andra saker. På en punkt har dock vi från Centerpartiet sagt att vi tycker att man skall hantera det här lite annorlunda, och det gäller konkurrensen mellan gods på järnväg och sjöfart, hur den fungerar. Vi tycker att regeringen skall se över hur fjolårets riksdagsbeslut om sänkta banavgifter har påverkat sjöfarten. Det finns tydliga tecken på att sjöfarten har tappat en del till järnvägen. Det är i och för sig också ett ganska miljövänligt sätt att transportera, men vi tycker att det skall vara konkurrensneutralt. Vi ser gärna att sjöfarten kan ta ännu mer av det långväga godset. Vi säger också i reservationen att det är positivt, som omnämns i motionen från kristdemokraterna, "att arbete nu pågår inom EU med inriktning på att öka konkurrensneutraliteten mellan olika transportslag". Vi tycker att regeringen skall göra en sådan här översyn och därmed också överväga hur man skall göra med farledsavgifterna. Med de orden, fru talman, yrkar jag bifall till denna enda centerreservation, nr 3, till trafikutskottets betänkande.

Fru talman! Det gäller frågan om banavgifter. Sven Bergström hävdar att järnvägen skulle ha fått en fördel i förhållande till sjöfarten. Bakgrunden till det hela är ju att man redovisade att vägtrafiken inte betalar sina egna kostnader. Det var detta som föranledde förslaget om avskaffande av banavgifterna. Det handlar om konkurrensen, i första hand att vägarna hade sådana villkor att andra måste kompenseras för detta. Då hade sjöfarten inget att erinra när det gällde konkurrensen mellan den och järnvägen i sig. Om man vill göra någonting åt sjöfartens villkor skall man i första hand fördyra för vägtrafiken och se till att den står för sina egna kostnader.
Fru talman! Det är en riktig bakgrundsbeskrivning som Karin Svensson Smith gör, att det handlade om en diskussion mellan vägar och järnvägar. Men icke förty finns det tydliga tecken på att det har inneburit att sjöfarten har tappat en del till järnvägen. Vi tycker att man skall se över detta, och om det är så bör man överväga åtgärder för att främja sjöfarten ytterligare. Det är därför som vi har lagt den här reservationen.
Fru talman! Den godstrafik som ökar allra mest är den som sker på vägarna. Såväl av miljöskäl som av trafiksäkerhetsskäl är det i så fall för sjöfartens och för andras skull bättre att göra någonting åt det, t.ex. höja dieselskatten. Jag undrar om ni i Centerpartiet är beredda att instämma i detta.
Fru talman! Jag tror att den tid är förbi när man kan tillämpa den politik som Vänsterpartiet så gärna hemfaller till igen, nämligen att höja skatter på än det ena och än det andra området. När det gäller t.ex. beskattningen av bilarna har vi nog nått en betydande smärtgräns, som vi skall vara försiktiga med att överträda igen. Jag vill gärna diskutera olika sätt att få över så mycket gods som möjligt från vägarna till järnvägarna men framför allt till sjöfarten. Olika åtgärder måste naturligtvis övervägas. Att gå tillbaka till en gammaldags skattehöjning på bilismen är nog inte den mest framkomliga vägen.

Fru talman! Historiskt sett har sjöfarten varit av stor betydelse för vårt lands utveckling. Trots att andra kommunikationsmedel har tillkommit, kommer sjöfarten även i framtiden att spela en stor roll för våra utrikesförbindelser, bl.a. mot bakgrund av den europeiska integrationen. Sjöfarten är den transportgren som transporterar stora delar av den svenska produktionen. Svensk sjöfart möter konkurrens från två håll, dels från europeiska rederier, dels från Asien och andra östländer som har betydligt lägre bemanningskostnader än den svenska sjöfartsnäringen. Vi vill nu tro att den överenskommelse som slöts mellan den svenska rederinäringen och regeringen under senhösten kommer att stoppa upp utflaggningen, men vi hoppas också att fortsatta samtal mellan regeringen och näringen leder till en slutgiltig uppgörelse för att den svenska sjöfarten på nytt kan bli en stor och betydande näring inom och utom svenska gränser. Det krävs dock andra åtgärder också. Bl.a. måste stuverimonopolet avvecklas. Sverige bör säga upp ILO-konventionen och avveckla stuverimonopolet snarast. En företagspolitik i linje med Folkpartiets om fler jobb genom företag skulle också på ett positivt sätt förbättra sjöfartens villkor. Regeringen och Näringsdepartementet måste också snarast se över de höga kostnader som tas ut i samband med att fartygen anlöper svenska hamnar. Fartyg som i dag anlöper svensk hamn får förutom hamnavgifter, som tas ut av den aktuella hamnen, även betala avgifter som tas ut av Sjöfartsverket, för att i princip täcka kostnader för verkets tjänster för farledshållning, lotsning, isbrytning och sjökartläggning. Den svenska närsjöfarten runt våra kuster är viktig och måste värnas, och därför måste vi politiker och framför allt regeringens ansvariga snarast fundera över hur rederinäringen skall få lättnader i sina kostnader för att det skall löna sig att satsa på närsjöfart runt den svenska kusten. Vänersjöfarten är en viktig transportled, och många tänker inte på hur mycket som levereras eller kan levereras på denna viktiga transportled ned till eller från Göteborg för vidare befordran ut eller från världen i övrigt. Inte många tänker på att drygt 3 miljoner ton årligen transporteras på Vänern. Om man vet det är det svårt att få ett begrepp om hur mycket det är, men om det omsätts till fullastade långtradare blir det begripligt. Då motsvarar det minst 50 000 långtradare med släp per år. Tänk alla dem på vägarna runt Vänern, och alla inser det orimliga. Trafiksäkerheten är också ett skäl att önska sig god utveckling för sjöfarten. Miljön är ett annat skäl. Sammantaget handlar det om sysselsättning och välfärd i stora delar av västra Sverige och runt våra kuster i hela landet. Nu har Sjöfartsverket förtjänstfullt dragit i gång ett arbete för att utröna i vilken utsträckning sjöfartens konkurrenskraft försämrats av riksdagens beslut om stöd till järnvägen, samt att avgiftsbeläggningen av den inrikes sjöfarten fått som följd att denna möter allt större svårigheter att konkurrera med hårt subventionerade landtransporter. Till slut, fru talman, måste sjöfarten naturligtvis få med andra transportslag jämbördiga villkor och möjligheter att transportera varor och gods på våra stora insjöar, efter våra långa kuster samt över världshaven. Därför bör översynen leda till en ordning som eliminerar, eller i varje fall avsevärt reducerar, nuvarande olägenheter. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 1, men jag stöder givetvis också de reservationer som Folkpartiet är medreservanter i.

Fru talman! Jag undrar om Kenth Skårvik har glömt den gemensamma resa vi gjorde i Kommunikationskommittén till olika hamnar i Sverige. För mig var den här frågan ny då, men hamndirektörerna sade rätt enhälligt att den verksamhet som drivs i hamnarna i dag är rationell. Stuverimonopolet garanterar alla rederier den hjälp de behöver i hamnarna. Om man avskaffade stuverimonopolet skulle bara de stora klara av det här, och det skulle bli mycket mindre rationellt för hamnarna. Jag undrar hur Folkpartiet har tänkt sig att det skulle fungera rent praktiskt om man avskaffar stuverimonopolet.
Fru talman! Att avskaffa stuverimonopolet innebär inte att stuveriarbetet inte finns kvar. Det finns givetvis kvar, men på ett annat sätt än med ett monopol. Det är inte nödvändigt att den här verksamheten drivs i form av monopol, utan det finns fri företagsamhet som kan sköta det precis lika bra som monopolet kan göra i dag. Det är det som är meningen med det här. Vi skall inte behöva ha stuverimonopol i våra hamnar.
Fru talman! Det finns andra länder där man kan se hur det blir om man inte har stuverimonopol, och där är verksamheten mindre rationell. Verksamheten i de svenska hamnarna är mycket välskött, och det beror på att man ser till att alla får den hjälp de behöver, oavsett om det handlar om små eller stora fraktfartyg, små eller stora rederier. Detta kan inte garanteras på annat sätt än med det system vi har i dag.
Fru talman! Det går givetvis att sköta detta utan monopol. Det finns mycket annat som fungerar med vanlig företagsamhet, och det kan det givetvis göra här också. Jag kan inte tänka mig att monopol är det enda som gör att man klarar stuveriarbetet. Det är helt otänkbart för min del.

Fru talman! Sverige är en sjöfartsnation. Det är vi ganska överens om allihop. Den helt dominerande delen av godstransporterna till och från Sverige sker med sjötransporter. Fritidsbåtsverksamheten är en av de största fritidsverksamheterna i Sverige. Antalet fritidsbåtar, småbåtar och kanoter m.m. beräknas till över en miljon. Mellan en och två miljoner människor deltar aktivt i båtlivet varje år. Tillsynen av sjösäkerhet, lotsning, utmärkning av farleder, sjöräddning, isbrytning, skydd av miljöföroreningar från fartyg och sjökartläggning är viktiga uppgifter som måste skötas för att handelssjöfarten skall kunna fungera. Sjöfartsverket finansierar huvudsakligen dessa uppgifter genom avgifter på handelssjöfarten. Den 1 januari 1998 infördes ett nytt system för sjöfartsavgifter. I det nya systemet har man slagit samman två tidigare avgifter till en avgift - farledsavgift. Förändringarna gällde framför allt att avgiften miljödifferentierades och att den inrikes sjöfarten och den transoceana linjetrafiken skall betala avgiften. Lotsavgiften påverkas inte av förändringarna. EG-kommissionen påtalade för Sverige att en avgiftsbefrielse för den transoceana linjetrafiken är en form av statsstöd som strider mot Romfördraget. I oktober 1998 gav regeringen Sjöfartsverket i uppdrag att utvärdera dels miljödifferentieringen av sjöfartsavgiften, dels vilka eventuella konsekvenser som omläggningen av systemet medfört. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december i år. Inom EU är finansieringen av sjöfartens infrastruktur, vid sidan om hamnarna, i de flesta fall en statlig angelägenhet. Inom unionen pågår det dock ett arbete med att utveckla en finansieringsprincip som kallas "användaren betalar". Principen innebär att användaren betalar för sin användning av infrastrukturen - däri inräknat kostnader för s.k. externa effekter. De borgerliga partierna försöker med sin reservation om handelssjöfartens kostnadsansvar att med full kraft slå in en redan vidöppen dörr. Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet föreslår i en gemensam reservation om farledsavgifter för den transoceana linjetrafiken och den inrikes sjöfarten att det nya systemet för sjöfartsavgifter bör ses över och att olägenheter i systemet skall elimineras eller reduceras kraftigt. Moderaterna har också reserverat sig mot handelssjöfartens kostnadsansvar för isbrytning och lotsning. Moderaterna vill göra en översyn av kostnadsansvaret för isbrytning och av lotsbestämmelserna. Lotsreglerna bör ses över eftersom de är schablonartade, och kostnadsansvaret för isbrytningen bör ses över eftersom det framför allt är sjöfarten i väst och sydkusthamnarna som får stå för kostnaderna. Dessa hamnar får det därigenom svårt att konkurrera med utländska hamnar. Centerpartiet skriver om avgiftsprinciper för de olika transportslagen och Moderaterna om Vänersjöfarten. Båda reservationerna handlar om konkurrensförhållanden mellan sjöfarten och de andra transportslagen. Båda föreslår att det skall göras en översyn av hur de sänkta banavgifterna påverkar sjöfarten. Sjöfartsverket har redan fått regeringens uppdrag att utvärdera vilka eventuella konsekvenser som det nya systemet fått och hur systemet skall kunna vidareutvecklas. Sjöfartsverket har inlett ett antal studier för att kunna bedöma konsekvenserna av sänkningen av banavgifterna. Godstransportdelegationen, som inrättades 1998, har fått till uppgift att utforma en nationell trafikövergripande godstransportstrategi som skall ha till syfte att öka samverkan mellan de olika trafikslagen och därmed effektivisera godstransportsystemet. Dessutom skrev regeringen i budgetpropositionen att den förutsätter att även Godstransportdelegationen följer utvecklingen och vid behov föreslår regeringen lämpliga åtgärder. Gotland. Staten skall enligt dessa riktlinjer garantera en tillfredsställande person och godstrafik mellan fastlandet och Gotland. Den framtida färjetrafiken skall inte få kosta mer än vad den gjorde då, dvs. 175 miljoner kronor per år. Utgångspunkten skall vara att staten garanterar bastrafik på två fastlandshamnar. Om det skall vara möjligt att åstadkomma en tillfredsställande trafikförsörjning för Gotland räcker det inte med att bara köra trafiken när den är lönsam under sommaren. Under 1997 beslöt riksdagen att avvecklingen skulle anstå ett år i avvaktan på den långsiktiga lösningen på frågan om en lämplig form av stöd till godstransporter till och från Gotland. Efter förslag i budgetpropositionen beslöt riksdagen av samma skäl att i december förra året skjuta upp avvecklingen en andra gång till den sista december i år. Sjöfartsverket håller för närvarande på att utreda hur det framtida godstranportstödet för Gotland skall se ut. Utgångspunkten för verkets arbete är att stödet skall vara långsiktigt hållbart och konkurrensneutralt. Regeringen har tidigare aviserat att den skall återkomma i frågan i budgetpropositionen för år 2000. Vi är inte villiga att mitt i utredningsarbetet kasta in nya principer för hur stödet skall se ut. Låt oss i stället vänta de månader som är kvar till september, då regeringen har lovat att återkomma i frågan. Tre reservationer i betänkandet tar upp olika frågor kring de många fritidsbåtar som finns i landet. Två av dem tar upp båtregisterfrågan. Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet avvisar i sin reservation bestämt tanken på att återinföra det statliga fritidsbåtsregistret. Deras skäl är att staten inte kan ta in någon skatt utan register över fritidsbåtarna. Vänsterpartiet vill i stället i sin reservation att regeringen snarast skall lägga fram ett förslag om återinförande av ett statligt båtregister av den typ som avskaffades 1992 och en skyldighet för båtägarna att bidra till samhällets kostnader för fritidsbåtstrafiken. Införande av fritidsbåtsregister och hur samhällets kostnader för fritidsbåtstrafiken skall betalas har utretts flera gånger. I budgetpropositionen för 1999 skriver regeringen att frågan om hur en allmän registrering av fritidsbåtar skall genomföras behöver beredas vidare innan ett förslag kan läggas fram i riksdagen. Regeringen avser att under 1999 lägga fram ett konkret förslag i riksdagen. I likhet med utskottets majoritet anser jag att regeringens aviserade förslag bör avvaktas. Den tredje reservationen handlar om införande av en haverikommission för fritidsbåtar. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna vill införa en särskild haverikommission eftersom statistiken över olyckor med fritidsbåtar är bristfällig och eftersom det i de flesta fall inte görs någon analys av händelseförloppet som lett fram till olyckan. Olyckor med fritidsbåtar har vid flera tillfällen utretts av Sjöfartsverket. Dessutom samarbetar verket med båtorganisationerna i bl.a. utbildningsfrågor för att förebygga olyckor. Om flera människor avlidit eller allvarligt skadats och om en undersökning är av betydelse ur säkerhetssynpunkt är det Statens haverikommissions eller annan myndighets uppgift att undersöka olyckan. Därför behövs det inte någon särskild haverikommission för just fritidsbåtar. Det är värt att notera att tre högerpartier föreslår att det skall införas en båthaverikommission samtidigt som de motsätter sig införandet av ett båtregister - ett register vars främsta syfte skall vara att underlätta sjöräddningens arbete och att förbättra statistiken på fritidsbåtsområdet. Inte minst som göteborgare tycker jag att det är viktigt att vi har en säker, miljövänlig och livskraftig sjöfartsnäring. Vi socialdemokrater arbetar vidare för att stärka sjöfarten i Sverige. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer under detta avsnitt.

Fru talman! Claes-Göran Brandin säger att vi slår in vidöppna dörrar när vi kräver en översyn av dessa avgifter. Den sjöfartsnäring som i dag betalar dubbelt så hög taxa i svenska hamnar som i konkurrerande hamnar i Danmark och på kontinenten tror jag inte uppfattar detta som en vidöppen dörr. Det är nog snarare en ganska stängd dörr som man tycker att man möter. Det är ganska typiskt för denna regering och detta s.k. tillväxtdepartement som skulle vara så slagkraftigt att man såsar och inte kan komma fram till någon slutsats om detta förrän i slutet av 1999. Det innebär att man inte ens kommer att kunna göra en översyn förrän tidigast i budgetpropositionen år 2000. Då har det gått 4-5 år innan man är framme vid resultatet av en översyn. Det här kallar inte jag någon vidöppen dörr. Den haverikommission som vi har begärt är en haverikommission inom citattecken. Det är inte fråga om att skapa en ny haverikommission. Det handlar faktiskt bara om att ge ett uppdrag till Sjösäkerhetsrådet, så att de där får lite mer på fötterna när det gäller att fundera över dessa frågor. Sjösäkerhetsrådet har gjort mycket stora insatser för att få ned olycksfrekvensen när det gäller fritidsbåtarna. Det är att notera att det rör sig om ungefär 40 omkomna varav ungefär hälften har omkommit i s.k. sjöräddningsområden, dvs. kuster och vattendrag. Det här uppdraget skulle de behöva. Det är inte fråga om att skapa en ny kommission.
Fru talman! När det gäller sjöfartsavgifterna har vi ju fått påpekanden från EG om att vi inte får subventionera det här med statliga pengar. Vi har tagit fasta på det. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi inom EU också driver dessa frågor - och det är ju på gång - så att man kanske inte kommer att ha samma avgifter men en helt annan avgiftsstruktur när det gäller båtarna i framtiden. När det gäller detta med en frivillig organisation vill jag säga att jag tror att småbåtsolyckorna på sjön under de senaste åren ändå har utretts av en haverikommission i de fall då det har behövts. Man har fått reda på vad som har åsamkat olyckorna. Det är klart att polisen gör sina uppgifter i samband med dessa olyckor. Därför tror jag inte att det i dagsläget behövs någonting sådant här. Och Sjöfartsverket följer ju den här frågan framöver.
Fru talman! Det är faktiskt inte fråga om att införa subventioner. Claes-Göran Brandin kunde ha lyssnat på vad jag sade. Jag tror att han har svårt att hitta något som talar för att jag normalt brukar kräva subventioner. Det är inte det som det gäller. Det gäller att få fram både en kostnad och en avgift som är korrekt. Det handlar t.ex. inte om att införa nya beskattningar av Sjöfartsverket som regeringen nu har infört. Fru talman! När det gäller haverikommissionen hjälper det inte att Claes-Göran Brandin tror. Man har faktiskt inte gjort undersökningar av de haverier som har varit. Delvis beror det naturligtvis på att Sjöfartsverket i det här fallet självt är part i målet och inte alltid vill utreda vad som egentligen har hänt. Så var det t.ex. i det fall utanför Västervik som jag relaterade till. Det är inte fråga om någon stor kommission, utan det är fråga om att man skall ta till vara de erfarenheter av haverier som Sjösäkerhetsrådet besitter.
Fru talman! Jag är medveten om att moderaterna är motståndare till alla typer av subventioner, men den modellen som vi har i Sverige med ett sjöfartsverk är avgiftsfinansierad. Det är också det man har tagit upp i samband med att man har tittat över de andra ländernas subventioner, eller vad det nu månde vara, till sjöfarten. Man måste förändra detta. Jag tror ändå att vi har ett bra system i Sverige och om vi kan sänka kostnaderna för detta kommer det naturligtvis att göras. Jag tror inte att vi i dagsläget behöver oroa oss för det här.
Fru talman! Det här var intressant. Jag fick inga besked av Claes-Göran Brandin om den framtida sjöfartspolitiken, som jag frågade efter. Brandin säger mot slutet av sitt anförande: Vi socialdemokrater vill stärka sjöfarten. Men han talar inte om hur. Var finns långsiktigheten? År 1996 lades det fram en sjöfartsutredning. Av den blev det inte ens en proposition, utan det bakades in några utvalda bitar i budgeten. Sedan fick man pressa den socialdemokratiska regeringen till en sjöfartsuppgörelse, och nu säger Claes-Göran Brandin: Vi vill stärka sjöfarten. Det har nyligen kommit en ny sjöfartsuppgörelse - den presenterades strax före årsskiftet - med ett antal goda förslag om hur man långsiktigt kan värna sjöfarten. Men om detta var det inga besked. Jag undrar om det finns någonting i den socialdemokratiska sjöfartspolitiken över huvud taget.
Fru talman! Johnny Gylling! Man brukar säga: Det är surt, sade räven. Vi fattade ju ett sjöfartspolitiskt beslut i höstas. Sjöfartens organisationer, både fack och arbetsgivare, tycker att det fungerar ganska bra i dag. Det finns en del problem, men jag tror att en del av de problemen inte ligger under vårt utskott. Det gäller exempelvis fartygsfonder, som jag också har uppfattningar om. Det är klart att det inte är så roligt för de borgerliga partierna att höra dessa positiva synpunkter från sjöfartens organisationer. Det kan jag hålla med om. Men vi skall återkomma när vi skall fatta det sjöfartspolitiska beslutet nästa gång, och vi skall jobba med det. Vi har målsättningen och förhoppningen att vi skall ha en sjöfart i Sverige. Det handlar kanske inte bara om dessa frågor utan också om andra frågor som ligger i andra utskott, och vid det tillfället skall vi behandla dem. Jag vet ju vad det här handlar om. Jag tycker att vi skall vara stolta över att vi lyckades få ett sjöfartspolitiskt beslut i höstas där fack och redare var överens. De borgerliga partierna - Johnny Gylling och hans partivänner är väl med i den båten också - skall hela tiden sätta åt dem på besättningens sida och i synnerhet de som har de lägre befattningarna på båtarna. Vi tycker att man skall föra en sjöfartspolitik där man har alla med sig. Det har vi gjort, och vi får se framöver hur det fungerar. Och vi skall återkomma i god tid och diskutera sjöfartspolitik när det behövs.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag kan bara konstatera att bl.a. kristdemokraterna hade exakt samma linje som sjöfolket och redarna inför sjöfartsuppgörelsen. Men resultatet blev ju den s.k. bruttomodellen, som man egentligen inte ville ha. Jag har en annan fråga till Claes-Göran Brandin. Den gäller fritidsbåtarna. Brandin börjar sitt tal med att säga att det finns över en miljon sådana här båtar i Sverige och att det rör sig om den största fritidsverksamheten. Så långt är allt väl. Sedan undrar man hur socialdemokraterna ställer sig till motionerna om statligt båtregister och båtskatt. Det ges över huvud taget inget besked i utskottet, utan man hänvisar till att regeringen skall återkomma. Jag tycker att det vore bra att få veta inställningen. Ni måste väl ha någon inställning. Det finns ju en socialdemokratisk motion om att man vill ha både ett statligt båtregister och en båtskatt. Det är lite märkligt; man lyckades ta bort en mycket gammal skatt i Sverige, nämligen hundskatten, men en båtskatt vill man tydligen införa. Eller hur är det med den saken?
Fru talman! Vi behöver inte strida om det här med brutto eller nettomodeller, Johnny Gylling. Nu har vi fattat det. Jag tycker att det blir en sandlådepolitik. Jag upplever att vi håller på att strida om någonting som vi egentligen i stora drag är överens om. Det handlar bara om att man inte själv var med på båten när vi lyckades klara av detta. Det är väl det som man är mest irriterad över. Om Johnny Gylling frågar mig om båtskatter har jag min uppfattning klar. Jag förstår inte varför jag skall betala 300-400 kr extra varje år för att jag har husvagn, och därför förstår jag heller inte varför man inte skall kunna betala skatt på båtar. Och den skatten skall i så fall användas till det som är meningen med den. Den skall inte - vilket också utredarna har kommit fram till - användas som något slags skatteindrivning till staten, utan den skall användas till det den är till för. Det är min uppfattning i den här frågan. Men vi skall återkomma om detta, som jag sade inledningsvis. Regeringen kommer att lägga fram ett förslag, och då får vi diskutera det - även om det kanske inte blir vi som diskuterar det utan ett annat utskott.

Fru talman! Nu när vi har hanterat de stora bitarna i det som har med sjöfart att göra skall jag ta upp något som har hanterats lite mer summariskt av trafikutskottet. Det gäller motion T612, Dala kanal. Vi som bor och arbetar i Dalarna är angelägna om att vår region skall utvecklas på samma sätt som andra regioner i Sverige. Vi vill att det också i framtiden skall vara möjligt att få sin utkomst inom länet. I dag ser vi våra ungdomar i strida strömmar lämna Dalarna för arbeten i andra delar av landet. Detta visar att det finns kreativa och företagsamma ungdomar i Dalabyarna. Man flyttar hellre än att gå arbetslös på hemmaplan i Dalarna. Många av dem anser att det inte finns någon riktig framtid och utveckling i hembygden. Allt tycks ske i de stora tillväxtorterna. Det är hög tid att nu bryta den trenden. Det är vår uppgift att åter skapa framtidstro för dessa ungdomar. Det är vår uppgift att skapa möjligheter till nya arbetstillfällen och utvecklingsinriktningar. Vi måste se till att alla möjligheter att åstadkomma ett sådant trendbrott noga undersöks. Vi har inte råd att låta idéer och projekt som kan vara positiva för utvecklingen i Dalarna och Bergslagen sopas under mattan utan att man gör en ordentlig genomgång av material och eventuella möjligheter. När det gäller Dala kanal, eller möjligheterna att göra Dalälven till en sjötransportled mitt i Sverige, har en förstudie genomförts under 1997 av Sjöfartsverkets utredare och presenterats i december 1997. Förstudien visar att det är tekniskt möjligt att utveckla en sjötransportled i och utmed Dalälven. Man visar på två alternativ. Det ena följer älvens sträckning från Älvkarleby. Det andra alternativet bryter av sydöst om Avesta, går via Heby ned till Mälaren och mynnar ut väster om Enköping. Fördelarna med en kanal som mynnar i Mälaren är flera. Bl.a. behöver man då inte störa de miljökänsliga delarna och nationalparken längs södra Dalälven. Man får också fördelen att kunna utnyttja de fartyg som trafikerar Mälaren och som i dag till stor del går tomma därifrån. En mycket stor del av trafiken på Mälaren består i dag av ingods, medan en eventuell trafik på Dalälven skulle bestå av utgods. Mälaren och Dala kanal skulle komplettera varandra. Sannolikt är att en eventuell utbyggnad av Dalälven till en sjötransportled skulle kunna ha så många positiva effekter på arbetsmarknad och framtidstro i Dalarna och Bergslagen att det vore förödande att inte göra en utredning för att klargöra den samhällsekonomiska effekten av Dala kanal. Det är därför nödvändigt att förstudien av möjligheterna till den här transportleden fullbordas med en samhällsekonomisk och en regionalekonomisk kostnadsanalys. Det är en viktig fråga när det gäller trovärdigheten i regeringens målsättning om minskad arbetslöshet att en grundlig utredning av projektet genomförs. Om en utredning skulle ge ett positivt besked och resultera i en utbyggnad av Dalälven skulle det betyda en kraftig förstärkning av arbetsmarknaden i hela regionen och en förstärkning av en svag infrastruktur i Dalarna. Kortsiktigt skulle arbetstillfällen i stor mängd skapas inom bygg och anläggningssektorn under byggtiden. Långsiktigt skulle konkurrenskraften stärkas i tillverkningsindustrin inom regionen, arbetstillfällen tryggas och nya skapas för lång tid framåt. Sjötransporter måste ses som ett ekonomiskt fördelaktigt och miljövänligt transportalternativ - ett steg på vägen mot kretsloppssamhället. Att det skulle vara en fördel för regionen är vi helt övertygade om. En ekonomisk analys kan ge svaret på om fördelen är tillräckligt stor för att motivera framtidssatsningen. En kanal kan ge fantastiska miljöupplevelser och bli ett resurseffektivt transportalternativ såväl till Kontinentaleuropa som till övriga platser runt Östersjön, inte minst de växande ekonomierna i öst. Utredningen borde således göras fullständig, precis som man har föreslagit i den motion som jag hänvisar till. Först då kan man säga ja eller nej inför utvecklingen i framtiden. Utskottet avfärdar motionen med att det nu har inrättats en nationalpark längs södra delen av Dalälven. Därmed struntar man i att också kommentera det andra alternativet, via Mälaren, som kanske är det bästa av alternativen. Fru talman! Med kännedom om trafikutskottets svala behandling av motionen skall jag dock inte betunga kammaren med något onödigt yrkande. I stället avser jag att återkomma på annat sätt i något annat sammanhang.

Fru talman! Mitt anförande kommer att handla om Gotlandstrafiken. Jag har ställt två motioner som behandlas i betänkandet. Den första handlar om den nya höghastighetsfärja som kommer att sättas i trafik i april i år och den andra om utbyggnad av Visby hamn. Utskottet har behandlat motionerna väl. Som det skriver i betänkandet förutsätts att Sjöfartsverket, som företräder staten vid tillämpningen av avtalet med nuvarande trafikutövare, söker få till stånd största möjliga antal turer inom den av riksdagen anvisade ekonomiska ramen. Beträffande hamnen säger utskottet att Näringsdepartementet och Sjöfartsverket undersöker möjligheterna att finna former för en finansiering av investeringarna. Varför är då det här så viktigt? Det betyder mycket för oss på Gotland och för det gotländska näringslivet att vi har fungerande kommunikationer. Gotlandstrafiken är uppe till debatt i kammaren flera gånger varje år, och det är ett tecken på att trafiken inte fungerar på det sätt som man skulle önska. Höghastighetsfärjan sätts i trafik i april i år och planeras vara i trafik till den 19 september. Vi har under några somrar haft tillgång till snabbfärjor. Restiden halveras i jämförelse med de vanliga färjorna, och överfarten tar 2 1⁄2 timme. När nu den nya färjan kommer, som också är byggd för att kunna användas på vintern, ser vi möjligheterna men saknar de ekonomiska förutsättningarna för att ha den i trafik hela året. Jag var på arbetsplatsbesök på Gotland i måndags, och vart man än kommer är det kommunikationerna med färja och flyg, frakterna och höghastighetsfärjan som tas upp till diskussion. Färjetrafiken är en viktig och avgörande förutsättning för företagen och för en regional tillväxt på Gotland. Man måste komma ihåg att färjetrafiken motsvarar vår väg. Det är viktigt att den regionala balans vi eftersträvar i hela Sverige även omfattar och förbättrar tillgängligheten för Gotland. För en jämnare regional fördelning, sägs det, är det nödvändigt att restiderna minskar lika mycket i områden med låg tillgänglighet som i övriga områden. Det innebär att om en regional tillväxt skall ske på Gotland måste kommunikationerna till och från regionen förbättras i likhet med vad som gäller i landet i övrigt. Jag menar att den ökade satsning på infrastruktur som äger rum i övriga landet också måste ske i form av stöd till de nödvändiga infrastrukturinvesteringar som är förknippade med färjetrafiken. I riksdagens beslut om propositionerna Transportpolitik för en hållbar utveckling och Regional tillväxt - för arbete och välfärd sägs också att det för såväl enskilda som näringslivet är viktigt att transportsystemet är utformat så att det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt att resa mellan orter i Sverige över dagen, även vid långa avstånd. Det vi talar om när det gäller Gotlandstrafiken är inte långa avstånd i mil, men tidsmässigt är det långt. Det tar fem timmar med den vanliga färjan, och under större delen av året finns endast en möjlighet per dygn att utnyttja färjan. Det är därför vi på Gotland ser höghastighetsfärjan som en förutsättning för en positiv utveckling. Öarnas problem har också uppmärksammats i Amsterdamfördraget. Där framhålls att öar har speciella problem, som negativt påverkar möjligheterna till ekonomisk och social utveckling och att det krävs särskilda åtgärder för att integrera öregioner i den inre marknaden. Fru talman! Den andra frågan jag vill ta upp gäller utbyggnad av Visby hamn och hamnterminalen. Hamnen byggdes i början av 1980-talet, och färjetrafiken har ökat med 50 %. Det innebär att hamnen måste byggas ut för att anpassas till nuvarande och kommande behov. Hamnen byggdes med statligt stöd och det behövs nu också till utbyggnaden. Gotlands kommun och länsstyrelsen har haft kontakter med Näringsdepartementet, och som utskottet skriver i betänkandet undersöker nu Näringsdepartementet och Sjöfartsverket möjligheterna att finna former för en finansiering av de nya investeringarna. Fru talman! Jag inledde anförandet med att säga att jag anser att utskottet behandlat mina motioner väl. Det är klart att jag skulle ha varit mer nöjd om utskottet hade sagt att höghastighetsfärjan skall gå i regelbunden trafik året om, men jag tolkar utskottets skrivning positivt och ser att det finns en förståelse och ett stöd för att få till stånd största möjliga antal turer inom den av riksdagen anvisade ekonomiska ramen. Jag inser också att den ekonomiska ramen begränsar, men förutsätter att Sjöfartsverket håller regeringen informerad och att nya överväganden om den ekonomiska ramen får göras om det visar sig att resultatet inte blir tillfredsställande. Det pris som nu nämns för att ha höghastighetsfärjan i trafik året runt är 21 miljoner kronor.

Fru talman! Lilian Virgin har på ett vältaligt sätt beskrivit de förutsättningar som råder för gotlänningarna och på vilket sätt trafiken är väldigt viktig för jordbruksnäringen, för förädlingen och för försäljningen av de produkter som produceras på Gotland. Men problemet är ju att med nuvarande överenskommelse kommer inte färjetrafiken att vara tillgänglig för gotlänningarna efter det att turisterna har åkt hem. Lilian Virgin pratade om omfördelning inom ramen för nuvarande medel. Men vi vet ju via de uppgifter vi har fått från Gotland att de inte räcker längre. De motioner som Lilian har skrivit om detta tycker vi är intressanta. Hon hänvisar till Amsterdamfördraget. Det gör vi också. Därför undrar jag om Lilian Virgin är beredd att instämma i Vänsterpartiets reservation nr 5 för att utöva påtryckning på regeringen i det här sammanhanget, så att den trafikförsörjning som så väl behövs mellan Gotland och fastlandet kommer till stånd.
Fru talman! Jag skall vara ärlig och säga att jag har läst Vänsterpartiets reservation mycket noga. Men i den ser jag att det är sådant som redan är på gång i utredningar eller i diskussioner. När det gäller snabbfärjan står det helt enkelt i reservationen att den helst bör gå dagligen. Det är precis samma sak som utskottet har i sitt betänkande, därför kommer jag inte att stödja Vänsterpartiets reservation.
Fru talman! Det var ungefär samma historia förra gången det krävdes extrainsatser med extra tillskott till budgeten för att man skulle klara detta. Så kommer det att vara den här gången också. Tyvärr får många slåss för sina villkor, och gotlänningarna har behövt tåla mycket. De behöver det här stödet för att trafikförsörjningen skall vara godtagbar.
Fru talman! Vi har samma uppfattning där, och vi arbetar hela tiden för att situationen skall förbättras. Vi ser också möjligheter med den nya höghastighetsfärjan. Vi vill att användandet av den skall komma till stånd så att vi skall kunna ha trafik året runt. Det är viktigt.

Fru talman! I bostadsutskottets betänkande nr 5 behandlas vissa fastighetsrättsliga frågor. Vi moderater har ensamma eller tillsammans med Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet reserverat oss på fyra punkter. De två första avser expropriationsmålen och expropriationslagens ersättningsregler. Enligt vår uppfattning innebär bestämmelserna vad avser ändamålen uppenbara risker för att en enskild fastighetsägare utsätts för expropriation av rent konfiskatorisk karaktär. Det får inte råda någon som helst tvekan om att expropriation är en kränkning av den enskilda äganderätten. Endast i vissa speciella fall kan det vara berättigat med en expropriation. Det gäller för att tillgodose ytterst angelägna samhällsintressen. Men detta måste vara ett undantag som bara skall kunna nyttjas i mycket speciella fall. Enligt vår uppfattning är det inte värdigt en rättsstat att tillåta tvångsmässiga ingrepp i den enskilda äganderätten på de grunder som nuvarande expropriationsändamål medger. Därför föreslår vi tillsammans med kristdemokraterna en genomgripande översyn av expropriationslagen i reservation 2. Översynen skall syfta till att begränsa och tydliggöra de ändamål som kan åberopas. Expropriation där det allmännas enda motiv är att stävja en marknadsbaserad värdeökning skall inte medges och därför yrkar jag bifall till reservation nr 2. I reservation nr 3 tar kristdemokraterna och vi upp ersättningsreglerna. Vi anser att lagen skall ändras så att en markägare får full kompensation för marknadsvärdet samt för de kostnader och det inkomstbortfall som inte kan återvinnas. Enligt vår uppfattning förstärks fastighetsägarens underläge av den s.k. presumtionsregeln. Bevisbördan avseende eventuella förväntningsvärden skall självfallet åligga exproprianten och inte den fastighetsägare som drabbats. Presumtionsregeln bör därför avskaffas och ersättningsreglerna ändras i syfte att stärka den enskilde markägarens ställning. I reservation 4 föreslår vi moderater att förköpslagen avskaffas. Det är en uppfattning som vi har drivit i många år. En kommun har så stark ställning att hävda kommunala intressen att lagen är obehövlig. Är intresset att förvärva en fastighet så starkt att förköp skulle bli aktuellt bör förvärvet prövas enligt en skärpt expropriationslag i enlighet med vad jag nyss har beskrivit. Om ett förvärv då inte går att motivera får en kommun finna sig i att erlägga det marknadspris som blir resultatet av ett frivilligt förvärv. I reservation 5, slutligen, tar kristdemokrater och moderater upp frågan om ett särskilt lägenhetsregister. Riksdagen beslöt 1995 att införa en försöksverksamhet med lägenhetsregister omfattande Gävle kommun och Högalids församling i Stockholm. Försöksverksamheten är nu avslutad. Vi anser att man bör nöja sig med det och att lagen om lägenhetsregister inte bör träda i kraft. Registret skulle utgöra den centrala delen i den registerbaserade folk och bostadsräkningen. Vi anser inte att det går att motivera en så stark och resurskrävande registrering av landets samtliga bostäder. Jag avstår dock av tidsskäl från att yrka bifall till reservationerna 3, 4 och 5. Men det betyder naturligtvis inte att vi har ändrat uppfattning i sak i de frågorna.

Fru talman! Det är viktigt att hela Sverige skall kunna leva. Den utvecklingstendens som nu råder, där ungdomarna måste flytta in till städerna för att få arbete är inte lyckosam. Befolkningsminskningen har mellan 1994 och 1998 i Mellannorrland varit 18 047 personer, i de små höglandsområdena 11 279, i Bergslagen 21 327, på Västgötaslätten 3 750 osv. Skellefteå kommun har tappat 2 346 personer. Kommuner med svagt befolkningsunderlag får strukturella merkostnader. Med de mycket långa avstånden försämras förutsättningarna för interkommunalt samarbete. Kommunerna får ta på sig ett större ansvar för att samhällsservicen i stort skall kunna upprätthållas. Detta påvisar inte minst den kommunala utjämningsutredningen. Det är viktigt att inte falla undan för den trend som nu råder att ungdomarna i princip måste dra till städerna för att få arbete. Det finns fortfarande ett intresse hos många ungdomar att bo och arbeta på landsbygden. Det är också en bra uppväxtmiljö för barnen. Regeringens förda jordbrukspolitik, där jordbrukarna har mycket sämre konkurrensvillkor än t.ex. grannländerna Danmark och Finland är en kugge i hjulet för landsbygdsutvecklingen. Men det finns också många svårigheter att övervinna för att kunna skaffa bostad och ibland en större eller mindre areal åker eller skog. Lagstiftningen om fastighetsbildning och fastighetsägande måste ändras. De fastboendes situation måste stärkas i förhållande till personer som har sitt fasta boende på annan plats. En levande landsbygd motverkas av att gårdar ligger öde större delen av året. Här spelar såväl jordförvärvslagen som skogsvårdslagen en roll, och de måste vara utformade så att en levande landsbygd stimuleras. Det är inte rimligt att den s.k. boplikten för jordbruksfastigheter endast skall gälla i de områden som erhåller glesbygdsstöd. Om hela Sverige skall leva måste boplikten gälla för hela landet. För skogsfastigheter bör boende i bygden vara ett tillräckligt krav. Reglerna om boplikt kan i dag kringgås på flera sätt. I dag finns det byar där inte ens en femtedel av byns marker ägs av byborna, och i de flesta fall bor inte ägarna inom kommunen. Gemensamma kulturmönster som jakt-, fiske-, kultur och miljövård försvåras. Jordbruksverket har i en utvärdering påpekat vikten av att skärpa bestämmelserna om förvärvstillstånd. Det är viktigt att landsbygdens näringar kan utvecklas och att möjligheterna till boende på landsbygden stärks. Syftet med jordförvärvslagen måste vara att familjejordbruk ges företräde och blir den dominerande ägarkategorin. Fru talman! Tillämpningen av jordförvärvslagen vid juridiska personers förvärv av enskild skog fungerar allt oftare inte i enlighet med lagens och förarbetenas intentioner. Det blir allt vanligare att juridiska personer får förvärva enskilt ägd skog som enligt lagen och förarbetena borde ägas av enskilda. Planeringssituationen, problem med generationsskiften och skatteförhållanden ger ofta juridiska personer bättre betalningsförmåga för skogsfastigheten än vad en enskild köpare kan åstadkomma. I vissa fall kan ett bolag snabbt göra ett stort uttag i skogen, medan en enskild ägare måste ransonera uttagen och planera för en uthållig verksamhetsintensitet och en stabil inkomstkälla. Det har visat sig finnas tolkningsmöjligheter, svagheter och brister i jordförvärvslagen inom detta område. Enskilda köpare ges ofta inte möjlighet att få ett prövningsförfarande, trots att de i princip är prioriterade köpare enligt lagen. I många fall fungerar inte heller reglerna om att juridiska personer skall lämna kompensationsmark vid köp av enskild skog. Där reglerna fungerar kan det ofta bli olämpligt i fråga om tid, plats och värde. Upprättande och uppföljning av markbalanser är i praktiken så gott som obefintliga. Det är oerhört viktigt att balansen mellan enskilt ägd mark och den som skogsbolag och andra juridiska personer äger kan upprätthållas bättre. Bosättning, sysselsättning och fastighetsstruktur på landsbygden måste främjas. Det innebär inte att det inte får finnas ett visst utrymme för juridiska personer att få förvärvstillstånd utan krav på kompensation, men begränsat till de fall när förvärvet sker från annan juridisk person och där egendomen inte naturligt kan brukas av en fysisk person. Kristdemokraterna anser att en utvärdering om hur jordförvärvslagen fungerar snarast bör komma i gång. I november gjorde riksdagen detta tillkännagivande. Varför har regeringen inget gjort? Regeringen måste snarast tillsätta en parlamentarisk utredning. Jag yrkar bifall till reservation nr 1, Översyn av jordförvärvslagen. För tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till denna reservation. Kristdemokraterna står givetvis i övrigt bakom våra framlagda reservationer. Fru talman! Till ett öppet landskap hör också att en levande skärgård skall kunna bibehållas. Skärgårdsbefolkningens förutsättningar för fortsatt utkomst och boende i skärgården har försämrats. De provisoriska förslagen om nedsättning av fastighetsskatten i vissa områden har inte lyckats rätta till den blunder regeringen gjort med fastighetstaxeringspolitiken i skärgården och därmed den fastighetsbeskattning som drivit många från hus och hem. Möjligheten att hävda intresset av bosättning och sysselsättning vid fastighetsöverlåtelse i skärgården är också begränsad. Det är dags att samordna olika statliga myndigheters verksamhet i skärgårdsområdena. Försvaret, kustbevakningen, polisen, posten och SMHI är exempel på statliga verksamheter som är beroende av att det finns boende i skärgården. Jag vill därför vädja till regeringen att snarast presentera förslag som stärker förutsättningarna för permanent boende och sysselsättning i skärgården. Fru talman! Propositionen är blandad med många ärenden från jordförvärvslagen till lägenhetsregistreringen. Registreringen tillåter en noggrann kartläggning och datorisering av medborgarnas boende. Metoden är så kontrollfixerad att den är kränkande för den enskildes integritet. Det tänkta användningsområdet är oklart redovisat. Kristdemokraterna säger därför nej till en fortsättning av denna verksamhet.

Fru talman! Jag vill också börja med att yrka bifall till reservation 1, under mom. 1, Översyn av jordförvärvslagen. Jag kommer endast att uppehålla mig kring detta. Jordförvärvslagen av i dag innehåller bestämmelser om förvärv av lantbruksegendomar. Enligt lagen krävs det alltid tillstånd för sådana förvärv när förvärvaren är juridisk person. Vid förvärv i glesbygd och vid omarrendering kan tillstånd krävas även när personen är en fysisk person. Regleringen enligt jordförvärvslagen har t.o.m. regionalpolitiska motiv. Det låter bra. Ett annat viktigt syfte är att främja bosättning och sysselsättning för glesbygden och landsbygden. Ett annat syfte är att begränsa juridiska personers förvärv av lantbruksfastigheter och jordbruks och skogsfastigheter. Allt låter bra. Varför har då motioner väckts under allmänna motionstiden? Gemensamt för motionerna är att man vill ha en utvärdering och översyn av jordförvärvslagen eftersom den inte kan verkställas såsom är tänkt. Vi har upprepat detta år efter år från Centerpartiets sida. Det gäller dels juridiska personers köp av skogsfastigheter, dels de omfattande avverkningarna på vissa skogsfastigheter och ägarförskjutningar. Vi ser att det dessvärre går att frångå syftet i jordförvärvslagen. Vi vill också prioritera sambandet mellan att bo, bruka och leva på sin egendom. talet. Men sedan dess har vi sett en oroande utveckling. Även i det här betänkandet framhålls att det finns en förslagen grupp "individer som är beredda att genom bulvaner, lögner eller andra åtgärder försöka kringgå jordförvärvslagens bestämmelser". Det måste bli ett slut på exploateringen av skogsfastigheter. Jordförvärvslagen måste vara så utformad att den blir ett verksamt instrument så att inte stora markområden ödeläggs. Lagen skall också utformas så att det finns en starkare koppling mellan boende och brukande. Landsbygden måste ha sin befolkning. Möjligen kan det vara så att skogsvårdsstyrelsen måste ha möjlighet att ge tillstånd till avverkning och att man måste ha skärpta möjligheter till påföljd om givna bestämmelselagar överträds. Det kan vara en bit. Vi kräver alltså skärpningar. En utvärdering lär vara på gång, men detta arbete har ännu inte påbörjats. Jag förväntar mig att socialdemokratiska ledamöter i bostadsutskottet här talar om för oss varför. Bostadsutskottet har ju ställt sig bakom en sådan utredning. Varför är inte regeringen beredd att starta arbetet? Centerpartiet anser att denna utredning måste komma i gång med det snaraste, och den skall naturligtvis bedrivas i form av en parlamentarisk utredning.

Fru talman! Det här betänkandet behandlar motioner om olika fastighetsrättsliga frågor. En del gäller krav av praktisk eller funktionsmässig natur och syftar till att förbättra efterlevnad och effektivitet i lagstiftningen, medan en del andra motionskrav snarare är ideologiskt betingade och syftar till att minska allmänhetens möjligheter och förstärka markägarnas ställning. Motionärerna pekar på brister i tillämpningen, och vi har här i kammaren fått väl beskrivet de problem som finns med tillämpning när man försöker ta sig runt de intentioner och lagregler som finns och hur man kan kringgå dem med hjälp av bulvaner och lögner, som det står i betänkandet. Det är naturligtvis ytterst allvarligt när lagar sätts ur spel och kringgås, och vi har ett gemensamt intresse av att förbättra tillämpningen så att intentionerna i jordförvärvslagen förverkligas. Vi är alltså överens om att en översyn skall göras, och vi är överens om de frågeställningar som behöver belysas och vilka problem det är som behöver penetreras. Vi har också med politisk enighet gett regeringen ett sådant uppdrag så sent som i november i fjol på förslag från miljö och jordbruksutskottet. Den reservation som finns i dag från Kristdemokraterna och Centerpartiet handlar egentligen om att vi skall göra samma sak en gång till. Som motiv anger reservanterna att inget hänt sedan riksdagsdebatten under november. Rigmor Ahlstedt ställde ju en fråga om det här. Sakläget är att direktiven slutjusteras just nu, och under april månad kommer regeringen att fatta beslut och lägga ut ett uppdrag på Jordbruksverket att genomföra det som riksdagen beställde i november. Med det beskedet tycker jag faktiskt att reservation 1 framstår som ganska onödig. Expropriationslagen behandlas i reservation 2, där kristdemokraterna och moderaterna kraftigt vill inskränka samhällets möjligheter att expropriera mark för viktiga samhällsintressen. Här är vi, till skillnad från när det gäller jordförvärvslagen, sannerligen inte överens! Även om jag är ny i den här kammaren kan jag tänka mig att debatten om den här frågeställningen förekommit en eller annan gång tidigare, för den handlar i grunden om politiska ideologier. För oss socialdemokrater är det självklart att det allmänna intresset måste kunna hävda sig mot markägaren. Vitala samhällsintressen som utbyggnad av infrastruktur, försvarsändamål, kultur och naturvärden tycker moderaterna och kristdemokraterna skall få stryka på foten för det enskilda vinstintressets skull. Över huvud taget återspeglar detta synsätt sig i flera motioner från framför allt moderaterna. Allmänintresset skall tryckas tillbaka till förmån för markspekulation. Men vi socialdemokrater anser att alla medborgare måste ha rätt att påverka hur vi använder våra markresurser, oavsett om vi föds med eller utan lagfart. Erfarenheterna från min egen stad, Malmö, och alla de infrastrukturinvesteringar som nu görs till följd av den fasta förbindelsen över Öresund, visar hur viktigt det är att samhället har verktyg och muskler för att förbereda och genomföra för samhället viktiga förändringar. Tack vare en god planpolitik och markberedskap har Malmö stad sedan decennier förberett de byggnationer som nu sker. Bygget av Yttre ringvägen och järnvägsutbyggnaden har kunnat ske utan stora ingrepp i befintlig bebyggelse, därför att staden tidigt använt möjligheterna att förbereda, ofta i strid med Knut Billings moderater. Men det har inneburit att det i dag inte behöver rivas eller handlas in så mycket. Det går att genomföra på ett bra och fint sätt. Dagens lagregler för expropriation och förköp är enligt vår mening väl avvägda och tillgodoser både allmänintresset och den enskildes rättssäkerhet. Moderaterna vill också förändra ersättningsreglerna vid expropriation så att markägarna kan tillgodogöra sig markvärdestegringar som är resultat av samhällsbeslut i form av utbyggnader o.d. Det är för oss socialdemokrater självklart att det mervärde som skapats av skattebetalarna och medborgarna gemensamt också skall komma skattebetalarna till godo i stället för markägarna. Därför avslår vi detta krav. Slutligen finns det en reservation, fru talman, som behandlar lagen om lägenhetsregister. Jag ville bara hänvisa till den utvärdering av försöksverksamheten som pågår. Det är alltid klokt att samla in kunskap innan man beslutar. Med hänvisning till ovanstående yrkar jag bifall till bostadsutskottets betänkande nr 5.

Fru talman! Jag får tacka så mycket för svaret. Det var ett snabbt svar här i kammaren i dag. Men jag skulle vilja fråga Leif Jakobsson en sak. Ett halvår har gått innan man har tillsatt utredningen. Jag är väldigt intresserad av att veta hur den här utredningen är tillsatt. Är den parlamentariskt tillsatt? Är det ledamöter med från alla politiska partier, och hur lång tid beräknar man att arbeta innan man kommer att lägga fram ett förslag i frågan? Kommer det att ta ett år, två år, tre år?
Fru talman! Jag sade att regeringen kommer att ge Jordbruksverket ett sådant uppdrag, och det innebär naturligtvis att det är en begränsning av vad det handlar om vad gäller både det ena och det andra. Sedan kan jag naturligtvis inte svara varken på frågor om direktiv eller något annat, eftersom de håller på att slutjusteras just nu.
Fru talman! Det är nästan så att jag ångrar att jag tackade för svaret. Men jag hoppas att socialdemokraterna följer det här arbetet mycket noga. Jag hoppas också att man åker upp och tittar i de norrländska skogarna eller i andra skogar och ser hur det ser ut när man inte bryr sig om att bruka utan bara bryr sig om att ta ut största möjliga vinning ur skogarna.
Fru talman! Jag vill då gå tillbaka till det jag försökte säga: Det var inte sakfrågorna och behoven som vi var oense om på något sätt.
Fru talman! Leif Jakobsson, det handlar ju faktiskt om att någonting måste göras snabbt för att skydda den lilla människan, för att skydda markägaren, för att man skall kunna bo på landsbygden, för att man skall kunna bruka gårdar, för att man skall kunna nyttja skogar osv. Det är ju därför vi vill att det skall hända någonting snabbt med jordförvärvslagen. Vi vill alltså förstärka möjligheterna till boende och möjligheterna för småägare, och därför kan vi inte heller ställa upp på att allmänna intressen skall kunna köra över den lilla människan och att skogsbolag skall kunna köra över någon utan att lämna kompensationsmark, lika lite som att allmänna intressen från kommunens sida skall kunna ålägga den enskilde att ha bevisbördan. Den här presumtionsregeln är därför olycklig även när allmänna ändamål tar över. Man skall ju faktiskt ha betalt för den mark man lämnar.
Fru talman! Det är ju två vitt skilda saker. Det ena handlar så att säga om kommersiella intressen som vill åt en enskild markägares mark. Det andra handlar ju faktiskt om det allmännas intresse och det som vi under demokratiska former beslutar om är i det allmännas intresse. Jag kan faktiskt inte förstå den kopplingen.
Fru talman! Det handlar ju om att den enskilda människan i en demokrati skall kunna komma till tals också när offentliga intressen tar över. Det är inte alldeles säkert, fast vi lever i ett demokratiskt land, att offentliga intressen alltid tar hänsyn till den lilla människan. Det är därför vi tycker att expropriationslagens ersättningsregler bör genomskådas, bör analyseras.
Fru talman! Det kan ju inte vara rimligt att den som får sin egendom exproprierad skall kunna tjäna pengar på de beslut som samhället en gång har fattat. Det är ju det vi faktiskt försöker beskriva och tala om. För oss är de regler som finns i dag i huvudsak väl avvägda. De fungerar bra, tycker vi.
Fru talman! Leif Jakobsson talar om att det är nödvändigt att använda expropriation för viktiga infrastrukturinvesteringar, för försvaret osv. Jag ger honom rätt i det. Det kan vara ett skäl för att använda expropriation. Jag sade också i mitt anförande att detta är motiveringar som kan åberopas ibland. Men expropriation används i alltför stor utsträckning av rent konfiskatoriska skäl i vårt land. Det menar jag att vi inte skall tillåta i en rättsstat. Det innebär en kränkning av den enskilda äganderätten, och den enskilda äganderätten är omistlig i en demokrati. Det borde även Leif Jakobsson inse.
Fru talman! Men den nuvarande lagstiftningen pekar faktiskt ut vilka samhällsintressen som är så viktiga att man kan tillämpa lagen. I det som ni har skrivit finns betydligt större utrymme för godtycke. Det var jag som förutsatte att det var en restriktivare tolkning man skulle ha eftersom det är moderater som har sagt det. Men låt mig läsa vad som står. De enda fall där man skall tillåta detta är för att skydda människor till liv, hälsa och säkerhet, för att skydda miljön och naturen och för att kunna genomföra för landet eller kommunen ytterst angelägna uppgifter. Det där är ju en gummiparagraf utan like. Jag förstår i och för sig att ni moderater menar att det skall vara ytterst sällan som man skall kunna utnyttja lagen.
Fru talman! Leif Jakobsson har förstått det helt rätt. Det skall vara ytterst sällan som man skall kunna använda det här. Och expropriation, Leif Jakobsson, är något som avgörs av domstol. Det avgör varken Leif Jakobsson eller jag.

Fru talman! På grund av sjukdom hade jag tyvärr inte möjlighet att vara med när vi justerade det här betänkandet i utskottet. Därför finns mitt namn inte med på några reservationer. Jag vill ändå understryka att jag delar den uppfattning som framförs i reservation 1 om översyn av jordförvärvslagen. Visserligen har vi nu fått besked om att det håller på att hända någonting när det gäller utredning, men jag vill ändå hålla fast vid att det skall vara en parlamentarisk utredning, precis som Rigmor Ahlstedt underströk. Denna skall syfta till att komma till rätta med de omfattande slutavverkningarna på vissa skogsfastigheter samt till att stärka boplikten. Jag vill här starkt understryka det som Rigmor Ahlstedt tog upp: Om man ser sig runt t.ex. i Norrlandsskogarna ser man väldigt flagranta exempel på hur hänsynslösa s.k. trottoarbönder slaktar stora skogsytor. Det här måste vi försöka komma till rätta med. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1. Jag vill också stryka under och instämma i det som anförs i reservation 2 om expropriationsändamålen. Jag behöver inte gå in på detaljer, för det har redan berörts här. Jag yrkar inte heller bifall, eftersom vi vill vinna tid. I reservation 3 behandlas expropriationslagens ersättningsregler. Jag instämmer också i de synpunkter som anförs i den reservationen. Till sist gäller det frågan om lägenhetsregister som tas upp i reservation 5. Den modell som har prövats, och som majoriteten i utskottet nu vill genomföra, innebär en mycket noggrann kartläggning och datorisering avseende medborgarnas boende. Detta kan enligt vår mening medföra integritetskränkande effekter. Det sade man också när riksdagen 1995 fattade principbeslut om att vi skulle genomföra en registerbaserad folk och bostadsräkning år 2000. Jag instämmer alltså helt i det som framförs i reservation 5.

Fru talman! Då får vi se om vi kan klara av även det här betänkandet före kl. 18. I betänkande 6 behandlas motioner angående naturresursfrågor och vattenrätt. I betänkandet diskuteras bl.a. älvskyddets omfattning. I reservation 3 framhåller vi moderater vattenkraftens fördelar ur miljösynpunkt. Trots de många fördelarna är det samtidigt så att vattenkraftutbyggnaden har stor lokal miljöpåverkan. Våra outbyggda älvar skyddas från exploatering genom miljöbalken. Hur viktigt detta skydd är visar sig inte minst av ett pressmeddelande som jag fick på mitt bord i dag. Av det framgår att miljöminister Kjell Larsson också inser vikten av att markera värdet av att värna värdefulla naturmiljöer. Han har nämligen givit Naturvårdsverket i uppdrag att utreda om Kalixälven, Piteälven och Vindelälven kan föreslås till Unescos s.k. världsarvslista. Statsrådet anser, precis om vi, att dessa unika naturmiljöer måste bevaras till kommande generationer. Vattendragsutredningens betänkanden bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Men de innehåller förslag som innebär ett försvagat älvskydd. Vi moderater vill slå fast att någon exploatering inte får ske av de fyra outbyggda Norrlandsälvarna. Därför yrkar jag bifall till reservation 3. Vindkraft, rätt placerad, är en utmärkt energikälla. Den är förnybar och den är småskalig. Det allvarliga problemet med vindkraft är dock att där det blåser, och där vindkraften oftast lämpar sig bra, också är trakter där naturen är mycket vacker och där människor gärna vistas. Det är trakter där ett vindkraftverk många gånger upplevs som fult och störande. Som exempel kan nämnas kustområden som Gotland, I reservation 4 framhåller därför vi moderater att utredningen angående lokalisering av vindkraftverk bör få tilläggsdirektiv för att snabbt kunna lägga fram lagförslag om vilka kustavsnitt som av miljöhänsyn snarast måste skyddas från vindkraften.

Fru talman! I dag återstår bara ett fåtal av de stora älvarna och andra betydande vattendrag i outbyggt skick. Vattenkraften i Sverige är mycket kraftigt utbyggd. Hela 85-90 % av den kommersiellt tillgängliga vattenkraften bedöms som redan utbyggd. En utbyggd älv med åtföljande miljöskador kan inte återställas. Det är därför av stor betydelse för naturvården att de outbyggda älvarna och övriga kvarvarande vattendrag bevaras för framtiden. De besitter unika naturvärden och utgör ofta viktiga ekosystem för hotade arter. Vid ett flertal tillfällen under senare år har trots detta frågan om att bygga ut vattenkraften förts på tal. Bostadsutskottet har vid några tillfällen besökt områden för att på plats studera frågeställningarna och dessutom ta del av lokalbefolkningens synpunkter. Detta skedde bl.a. när det gällde Sölvbacka strömmar i Härjedalen. Dessutom har utskottet försökt få en bild av begreppet miljöanpassad vattenkraftsutbyggnad, bl.a. genom besök vid Klippens kraftstation i Umeälven uppe i Tärna i Storumans kommun. Det samlade omdömet om begreppet miljöanpassad vattenkraftsutbyggnad är att det saknar reellt innehåll. Vi kristdemokrater noterar tacksamt att regeringen under 1998 genom beslut räddat strömsträckan i Österdalälven vid Brunnsberg i Älvdalens kommun från utbyggnad. Det är en kamp som vi aktivt deltagit i. Mot bakgrund av de ökade hoten finns det mycket starka skäl för att ytterligare skärpa älvstödet och tydligt deklarera att vattenkraftsepoken är avslutad. I dag planeras nämligen runtom i landet utbyggnad av mindre vattendrag som kan betraktas som orörda naturvatten i ekologiskt hänseende. Det gäller bl.a. Ljungån i Bräcke, och det gäller också Svågan i Hudiksvalls kommun. Det hot som hänger över oss är att det investeringsbidrag på 15 % som införts som ett resultat av energiuppgörelsen skall användas på fel sätt. Trots muntliga uppgifter från miljöministern att bidraget endast skall användas till utbyggnader av kraftverk vid redan befintliga äldre dammar och inte hota den biologiska mångfalden, kan vi ändå konstatera att fler nu pågående diskussioner avser just orörda, opåverkade eller skyddsvärda vattendrag. Dessa mindre vattendrag har sannolikt på lång sikt ett högre värde outbyggda än vad en utbyggnad har i form av ny energi. Fisketurismen blir en alltmer efterfrågad nisch i hela Nordeuropa. Samtidigt finns det angelägna restaureringsbehov av vatten med vandringshinder för fisken på grund av rester från flottningsepoken. Detta är ett problem när det gäller uppvandring av havsöring och lax liksom vandring av öring i insjösystemen. Fru talman! Dessutom kan sannolikt betydligt mer energi utvinnas genom modernisering av redan utbyggda stora anläggningar. Flera av de stora kraftverken, bl.a. i Indalsälven, är enligt uppgift i dag underdimensionerade. Med fler turbiner skulle de kunna ge ytterligare ett avsevärt elenergitillskott. Mot den här bakgrunden finns det mycket starka skäl att skärpa älvskyddet. Vi kristdemokrater vill deklarera att vattenkraftsutbyggnaden med nya stora ingrepp i miljön är ett avslutat kapitel. I dagens betänkande stöder vi kristdemokrater i huvudsak vad som framförts i några utmärkta motioner från Folkpartiet och Miljöpartiet. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1 om utökat älvskydd.

Fru talman! Alla goda ting är tre. Jag skall i mitt anförande uppehålla mig vid tre intresseområden i det här betänkandet, nämligen vindkraften, nationalstadsparker och det kommunala vetot. Fru talman! Jag börjar med förutsättningarna för utbyggnaden av vindkraften i Sverige. Statens egen energimyndighet har som sin vision att aktivt verka för utvecklingen av ett uthålligt energisystem. Sverige skall ha en framträdande plats i det globala klimatarbetet. Centerpartiet delar den visionen. Vi ser fram emot att den blir verklighet. Energimyndigheten har också till uppgift att utveckla kunnandet kring det här ämnet. Den skall stödja introduktionen av förnybar energi. Som ett prioriterat område lyfter myndigheten fram ny teknik för havsbaserade vindkraftverk. De redovisar att efterfrågan är mycket god på det stöd som de har att ge. Det finns ett klart uttalat intresse för utbyggnad av vindkraften även i Sverige. Snart kanske även vi kan ställa oss bakom Danmarks devis: Låt tusen möller blomma! Det vore väl någonting, Enligt samma myndighet är det viktigt att alla som arbetar med vindkraft drar åt samma håll för att det skall bli det positiva resultat som vi i Centerpartiet önskar. Det är helt uppenbart att det är en bit kvar innan alla har fått den insikten att här gäller det att finna framkomliga vägar, här gäller det att se möjligheter. Enligt 3 kap. 8 § i miljöbalken skall också markoch vattenområden som är särskilt lämpade för anläggningar för bl.a. energiproduktion så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Vi i Centerpartiet har i en motion framfört att vi vill underlätta för etableringar av vindkraftverk genom att klassa vindkraften som ett riksintresse. Jag är minst sagt förvånad över att utskottsmajoriteten i det här betänkandet säger att vindkraften redan i dag anses vara ett riksintresse. Därför finner man inte skäl att besvara motionen positivt. Man säger att den anses vara ett riksintresse, men det finns ingen lagstiftning om det. Fru talman! Jag vill framföra att vindkraften på ett mycket tydligt sätt måste klassas som ett riksintresse. Det bör även utpekas områden som är lämpliga att placera ut vindkraftverk på. Nu råder det delade meningar om det, och vi måste få ett klarläggande. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation 5 Den andra frågan som jag vill ta upp handlar om nationalstadsparker. Jag hoppas att vi alla är överens om betydelsen av grönområden och parker i staden. Det är oerhört viktigt att vi skyddar sådana områden. Växtligheten har en oerhört stor betydelse för alla levande varelser i staden såväl som på landet. Jag bor själv mitt i Uppsala just nu. Tidigare har jag varit landsbygdsbo. Jag känner det som en stor förmån att det finns stora, härliga, vackra, uppväxta träd fast man bor i staden. Jag har tillgång till å-riket, som vi kallar området kring Fyrisån som flyter genom staden. Fågellivet finns, och det frodas. Växtligheten som renar luften i staden är absolut ovärderlig. Vi måste slå vakt om dessa rikedomar i alla våra tätorter. Det är också önskvärt att fler städer än Stockholm får en nationalstadspark. Det är lovvärt att regeringen arbetar vidare med det. Det är dock trist att i min hemstad Uppsala, som var utpekad att få den andra nationalstadsparken, sade kommunen nej till den. Detta gör att jag vill framhålla att det är oerhört viktigt att när det finns planer på att inrätta fler nationalstadsparker måste det finnas med ett nedifrån-ochupp-perspektiv. Annars faller det platt till marken. Det blir inget av. Det bästa vore ju att städerna och kommunerna själva fick komma fram med sina önskemål. Även om man inte har nationalstadsparker i alla våra städer, tror jag att det redan i dag finns planinstrument som ger möjlighet att bevaka och bevara grönområden i alla våra städer. Det är ju ett måste för att alla som lever och bor där skall må bra. Den frågan tangerar även min sista punkt, nämligen det kommunala vetot. Den kommunala vetorätten, som innebär att en kommun har rätt att säga nej till etablering av miljöstörande anläggningar i den egna kommunen, är en av hörnstenarna i den kommunala bestämmanderätten och är en förutsättning för en verklig demokrati. Kommunen har ju det övergripande ansvaret för sina kommunmedborgare. När det gäller den högaktuella frågan om var i landet som kärnkraftsavfallet skall förvaras pågår det just nu undersökningar på olika håll för att man skall komma fram till en bra plats att förvara avfallet på. Det genomförs även folkomröstningar i kommunerna för att man vill ta reda på hur befolkningen ställer sig till att placera en anläggning av just den här typen av förvar just i den kommunen. Men man har ingen vetorätt i frågan när det slutligen skall beslutas om platsen. Vi har tidigare påtalat från Centerpartiet att den kommunala vetorätten måste utvidgas till att omfatta även slutförvar av kärnkraftsavfall. Det bör, fru talman, tillsättas en utredning som ser över detta. Det bör göras omgående. Kärnkraften finns, den skall avvecklas och soporna måste vi ta hand om. Jag anser att man måste ta hand om dem i Sverige. Det är falsk demokrati, tycker jag, att även i detta fall låta människor folkomrösta när de egentligen inte har lov att bestämma över detta. Vi borde först se till att den kommunala vetorätten verkligen är en vetorätt. I dag har en kommuns nej inte någon betydelse alls.

Fru talman! Flera kommer att tala för Miljöpartiet i den här frågan. Att även jag yttrar mig med anledning av det här betänkandet beror på att jag har en motion där en av att-satserna har gått till bostadsutskottet. Att-satsen lyder: "att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ingen ytterligare utbyggnad av vattenkraft skall ske i Sverige utan att de rinnande vattendrag, oavsett storlek, som finns kvar skall bevaras". Det här handlar återigen om att det finns ett hot mot det rinnande vattnet. Den här gången ligger hotet i den överenskommelse som Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet gjorde i energiuppgörelsen. Då anslog man nämligen 150 miljoner kronor som under en femårsperiod skulle användas som investeringsbidrag till småskalig vattenkraft. Det har gång på gång i kammaren bedyrats att det här inte skulle vara ett hot mot strömmande vatten utan att dessa medel enbart skulle gå till vatten som redan är utbyggda, men verkligheten har inte riktigt sett ut så. I Naturvårdsverkets aktionsplan för biologisk mångfald slår man fast: Vattenkraftsutbyggnaden har påverkat en mycket stor del av Sveriges vattendrag, vilket har fått starkt negativa konsekvenser för biodiversiteten. Lite senare i rapporten heter det: De outbyggda vattendragens betydelse för biologisk mångfald är sådan att bevarandeintressena i fortsättningen måste sättas före exploateringen av vattendrag. Kvarvarande opåverkade forsar och strömsträckor skall inte exploateras. Den här uppfattningen från Naturvårdsverket delar vi i Miljöpartiet. Vi anser att vattenkraften är färdigutbyggd. Vi har naturligtvis ingenting emot att man byter till modernare teknik på de ställen där vattenkraft finns - det finns i dag många möjligheter att byta till en modernare teknik och få ut betydligt mer energi i de kraftverk som finns - men en ytterligare utbyggnad motsätter vi oss rejält. Det handlar alltså om biologisk mångfald, om de arter som är beroende av strömmande vatten, arter som ofta är mycket specialiserade och som inte alls har någon möjlighet att flytta på sig. Nu finns ånyo ett akut hot mot många forsar. Jag kan berätta t.ex. om att Östafors i Holjeån, Olofström, är hotat. Här finns forsärla, strömstare och kungsfiskare, arter som är beroende av strömmande vatten. En del av området är naturreservat sedan år 1985. Årån, Värnamo, är ett annat exempel. Här har man en mycket artrik bottenfauna med flera hotade arter. Svågan, Hudiksvalls kommun, är ett annat exempel, där Naturskyddsföreningen har varit mycket aktiv. Det har nu kommit en vattendom, som kommer att överklagas. Här finns flodpärlmusslan, en art som är klassad som sårbar på Naturvårdsverkets lista över hotade arter. Dessutom finns den med i EU:s habitatdirektiv, där det står att man skall spara biotoper där flodpärlmusslan finns. Sörforsån, Sundsvall, är ett annat exempel, där man har mycket vandrande fisk, t.ex. öring. Parbäckarna, Gäddede, Alterälven, Piteå, och Moån i Kalix - det finns många hotade små vattendrag där det kommit in anmälan om att man vill utnyttja det 15 procentiga investeringsbidraget för att bygga ut de sista strömmande vattnen. Det finns också större älvar som är hotade. I Ljungån, Bräcke, börjar man titta på Långforsen och Nedre Långan, Krokom. I Torneälven börjar man, trots att den är nationalälv, kika på vissa sträckor. Också Kalixälven är hotad, fastän den är en nationalälv. Det finns alltså intressen för vilka en kortsiktig vinst är mycket intressantare än ett långsiktigt bevarande av en biologisk mångfald. Det här rimmar mycket illa med det som vi nu börjar säga om att vi skall bevara en biologisk mångfald i Sverige. Från Miljöpartiets sida driver vi mycket hårt att det investeringsbidrag som s, c och v har kommit överens om skall försvinna. I varje fall skall det absolut inte kunna utnyttjas till utbyggnad av strömmande vatten som än så länge finns kvar för den biologiska mångfalden. Det här är viktigt för oss, och det är också viktigt internationellt. Vi kan se att Sverige i mångt och mycket har både en fauna och en flora i det strömmande vattnet som inte finns på så många andra ställen. Vi måste ta både ett nationellt och ett internationellt ansvar för den biologiska mångfalden enligt många av de konventioner som vi har skrivit på, som t.ex. Riokonventionen och Bernkonventionen. Det här tas alltså upp i detta betänkande. Det finns en reservation nr 2, som jag härmed yrkar bifall till. Vi är lite förvånade att inte flera partier stöder den här reservationen. Det intressanta är att under valrörelsen sade såväl Centern som Vänsterpartiet att man egentligen inte var så intresserad av det här investeringsbidraget. Egentligen ansåg man nog precis som Naturvårdsverket att vi skulle spara den biologiska mångfald som finns i strömmande vatten. Då måste man ta konsekvenserna av det. Menar man allvar med biologisk mångfald och med att spara de här arterna, kan man inte ha en politik som i andra ledet går åt precis motsatt håll. Man måste då faktiskt dra in de här pengarna. Vi var också aktiva när Miljödepartementet presenterade sin proposition om biologisk mångfald för några år sedan. Vi hade då en mycket intressant diskussion i kammaren. Det lät egentligen som om vi var ganska överens, men precis som vanligt när det gäller miljön och hotade arter är det när det kommer till kritan andra intressen som får gå före. I det här fallet är man tydligen beredd att offra strömsträckor med höga biologiska värden för ett kortsiktigt intresse. Och dessutom: Att bygga ut de små älvar som jag har räknat upp ger ett oerhört litet tillskott till energiförsörjningen, så litet att det faktiskt nästan är försumbart. Det intressanta är att om man tittar på ett alternativ, nämligen att byta teknik i de stora kraftverken, finner man att det ger ett mycket större energitillskott. Vi menar att om man kan kombinera åtgärderna så, att vi kan få mer energi i de befintliga kraftverken och spara de strömmande vattnen, låt oss då göra det. Jag hoppas att det finns flera partier som menar allvar med talet om biologisk mångfald. Det är nu som ni visar om ni menar allvar - ifall biologisk mångfald bara är ett vackert begrepp eller om ni vill spara de hotade arter som t.ex. finns i strömmande vatten. Det finns alla möjligheter för de partier som pratar mycket att också i handling visa att de stöder oss, nämligen genom att yrka bifall till reservation 2 i betänkandet.